Herr talman! Det är naturligtvis ett vackert drag hos Catarina Rönnung att sätta tilltro till lokalradions ledning. Jag respekterar det. Men det ändrar inte ett dugg i sakfrågan i det här ärendet. Som bekant står riksdagen över lokalradions styrelse i beslutsfattandet. Om riksdagen beslutar att det skall inrättas ett särskilt lokalradioområde i Sjuhäradsbygden, är det också myndigheternas skyldighet att se till att det beslutet förverkligas. Det går alltså inte att försöka åberopa någonting annat för att komma undan i det här ärendet, Catarina Rönnung. Ansvaret åvilar oss här i riksdagen, och jag har yrkat på att vi skall ta det ansvaret.

Herr talman! Ja skä säje nögre ol om Björn Samuelsons motion om främjandet tå berättertradition i lokalradion. Dä är ju te stor gläje att utskötte deler vår uppfattning om värde utå denne tradition å lövorder utförminga tå motion. För vi ä mange i Värmland som vill hölle liv i denne fölkes kulturhistoria, å vi ser lokalradion — inte bare Radio Värmland — som ett väldigt viktigt medium för te å förmedle å dokumentere den värmlänske berättertradition, å dette gäller nåk andre deler tå lanne åg. Nu är vi föll medvetne om att regeringa å riksdan föll egentligen inte får lägge säj i höls programma på radion gärs, och det är kanske gött nok att vi har fått påtale denne saken här. Dä ä inte dä att vi inte liter på radions intresse för dette. Vi bare vill att riksdan skulle ta sin del tå ansvare för lokalradion, se den blann måe anne kan fullgöre denne viktige kulturgärninga. För det finns fölk borti bygda som vill berätte, plite å skrive om höls dä va förr å höfför dä ä som dä ä i dag mä arbete å live. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! I Sverige brukar makthavarna med ljus och lykta söka efter nya beskattningsobjekt. Mot den bakgrunden är det knappast ägnat att förvåna att den snabbt växande videomarknaden blivit föremål för uppmärksamhet. Förra våren fick vi som bekant skatt på vissa kassettband, och den lagen trädde i kraft den 1 september 1982. I samma veva avslog dock riksdagsmajoriteten en socialdemokratisk motion om skatt på hårdvaran, dvs. videobandspelare. Efter regimskiftet i höstas kom emellertid socialdemokraterna tillbaka och en skatt infördes fr.o.m. årsskiftet med 600 kr. per bandspelare. Moderata samlingspartiet motsatte sig denna skatt och föreslår nu i en partimotion att skatt på videobandspelare skall upphöra fr.o.m. den 1 maj i år. Skälen härtill är flera: 1. Som i så många andra fall har vi anledning att kritisera att socialdemokraterna i sina propositioner underlåter att vidta det vanliga remissförfarandet och även struntar i att höra lagrådet. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att det gäller en helt ny skatt. 2. Videobranschen har tidigare drabbats dels av skatten på kassettband, dels också av devalveringen, eftersom de apparater som säljs i Sverige genomgående är importerade. 3. Denna nya punktskatt kommer att inbringa ett förhållandevis lågt belopp — mindre än 100 milj.kr. — för att motivera de med skatten förenade kostnadsökningarna på skatteadministrationen och de nya kategorierna skattskyldiga. Detta belopp tycker vi inte motiverar de ökade pålagorna och de ökade kostnaderna. 4. Skatten drabbar snett eftersom den tas ut med ett och samma belopp, 600 kr., oberoende av apparaternas kraftigt varierande priser. Eftersom vi diskuterade den här frågan i december förra året nöjer jag mig med det anförda och yrkar bifall till den moderata reservationen i skatteutskottets betänkande 36.

Herr talman! Helt kort. Jag vill hänvisa till den debatt vi alldeles nyss har haft här om radio-TV, där jag konstaterade att inte bara radio-TV utan hela kulturlivet befinner sig i en mycket prekär situation rent ekonomiskt. Vi var för införandet av denna videoskatt. Vi var också för att mer pengar skulle gå till kulturen. Nu har regeringen alltså beslutat införa en särskild skatt för viss hemelektronik, inte bara av rent skattemässiga skäl utan förhoppningsvis också kulturpolitiska. Vi har sagt att vi vill se om det inte är möjligt att också beskatta annan hemelektronik. Enligt utskottet har det inom regeringskansliet övervägts att punktbeskatta också andra områden än videobandspelare, men man har funnit att det skulle vara förenat med avsevärda problem. Jag kan, herr talman, hålla med om att det finns problem, men då borde de belysas och redovisas för riksdagen och riksdagens utskott, så att de har möjlighet att ta ställning. Så har inte skett. Inte heller skatteutskottet redovisar några sakskäl mot att också annan hemelektronik beskattas. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till vpk-motionen i den delen.

Herr talman! I samband med proposition 1982/83:95 med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på vissa kassettband har vi i utskottet behandlat två motioner. Moderata samlingspartiet har i skatteutskottet reserverat sig till förmån för att lagen om skatt på videobandspelare skall upphävas. Moderaterna anser att beredningen av videoskatten, som trädde i kraft den 1 januari 1983, varit bristfällig. Herr talman! Det var, som Knut Wachtmeister sade, inte så länge sedan vi hade debatten om videoskatten här i kammaren. Jag tycker att det nu är glädjande att det endast är moderaterna som har reserverat sig. I det tidigare betänkandet var också folkpartiet med om reservationen. Det finns alltså nu en mycket bred majoritet för att videoskatten skall finnas kvar. Som moderaterna säkert är medvetna om är Sveriges ekonomi, efter åren med borgerligt styre, i ett mycket svårt läge. Vi anser att det inte finns några som helst omständigheter som bör föranleda att skatten på videobandspelare nu avskaffas, så kort tid efter att den har trätt i kraft. Moderaterna har inte heller åberopat några sådana omständigheter i reservationen. I reservationen anför moderaterna: ”Inget remissförfarande hade skett och inte heller hade lagrådet hörts, trots att det gällde en ny punktskatt.” Man kanske behöver påminna Knut Wachtmeister och moderaterna om att inte mindre än 81 propositioner inom området Skatter och avgifter inte blev föremål för någon lagrådsgranskning under de borgerliga åren. Konstruktionen av videoskatten följer sedvanligt mönster vid punktbeskattning. Det behandlas i detta betänkande också, som Eva Hjelmström sade, en partimotion av vpk, där man yrkar att annan hemelektronik för radiooch TV-konsumtion än videobandspelare skall beskattas. Avsikten är att skatten skall finansiera olika delar av Sveriges Radios verksamhet. Enligt vad vi har erfarit har punktbeskattning på detta område övervägts. Men som Eva Hjelmström sade är det förenat med avsevärda problem att införa en sådan här skatt. Jag vill också erinra om att vi här i kammaren har tagit avstånd från systemet med specialdestination av skatter. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 36 och avslag på moderaternas reservation och vpk-motionen 1093.
Herr talman! Beträffande remissförfarandet vill jag bara erinra Anita Johansson om att det var socialdemokraterna som ändrade den tidigare lagstiftningen, där man gjorde lagrådsremiss tvingande. Jag beklagar det. Det är möjligt att Anita Johansson har rätt i att ett antal propositioner under de sex åren som de borgerliga partierna stod för regeringsansvaret inte blev lagrådsbehandlade. Jag tycker inte att det är något skäl för att fortsätta. Det har under det senaste halvåret genomgående varit så att propositionerna från socialdemokraterna icke har blivit behandlade så som de borde ha blivit.
Herr talman! Jag vill fråga Anita Johansson: Vilka är dessa problem? Frågan har ju övervägts i regeringskansliet, men som jag framhöll finns det inte någonstans redovisat för riksdagens ledamöter vilka problemen är. Den här typen av skatt har införts i andra länder, däribland några av våra grannländer. Jag skulle gärna vilja ha en redovisning av problemen, så att vi får möjlighet att ta ställning.
Herr talman! Till Knut Wachtmeister: Som vanligt motsätter sig moderaterna i opposition alla typer av skattehöjningar och alla typer av nya skatter. Jag tycker att moderaterna borde bidra till att vi får in litet mer pengar till vår statskassa. Moderaterna kan väl inte vara omedvetna om den dåliga ekonomi vi har. Som jag sade i mitt anförande, Eva Hjelmström, är beskattning av den här typen förenad med problem. Så är det alltid när det handlar om sådana här specialbeskattningar. Jag hoppas att vi skall kunna återkomma när det gäller denna skatt, men i dagens läge kan vi inte lägga fram ett sådant här förslag. Vi har ju också tagit avstånd från att specialdestinera skatter.
Herr talman! Vi skall inte föra någon ekonomisk debatt nu, men jag vill ändå erinra Anita Johansson om, att hade moderata samlingspartiets budgetförslag gått igenom, så skulle vår budget ha sett betydligt bättre ut, med ett avsevärt lägre underskott. En debatt om detta är jag inte rädd att föra med Anita Johansson.

Herr talman! Den svenska skogen är en av våra allra viktigaste exportprodukter, men den önskvärda avverkningsnivån — 75 miljoner kubikmeter per år — har i allmänhet inte kunnat uppnås. Härigenom har skogsindustrins kapacitetsutnyttjande varit otillfredsställande. Vissa år, exempelvis de sista åren på 1970-talet, har dock skogsindustrins efterfrågan på råvara på grund av konjunkturläget varit låg, med åtföljande mindre avverkning. Orsakerna till de låga avverkningarna har naturligtvis stötts och blötts, inte minst av den 1979 tillsatta virkesförsörjningsutredningen. Utredningen pekar bl.a. på att de skärpta marginalskatterna och den höga inflationstakten medfört att skogsägarnas motiv för att avverka försvagats under 1970-talet. En av åtgärderna för att råda bot på den låga avverkningen har varit att utvidga de möjligheter som sedan 1954 funnits att uppskjuta beskattningen av skogsavverkning genom insättande av medel på skogskonto. Tidigare gällande maximala avsättning, dvs. 60 96 av köpeskillingen för sålda rotposter och 40 96 av köpeskillingen för leveransvirke, har höjts av riksdagen. För 1983 års taxering gällde att uppskov kunde medges för hela köpeskillingen för avverkningsrätter och för 75 96 av köpeskillingen för leveransvirke. Förra våren vann emellertid en socialdemokratisk reservation kammarens bifall, innebärande att beloppsgränserna fr.o.m. 1984 års taxering återförs till tidigare gällande 60 resp. 40 26 av skogsintäkterna. Vid mera omfattande skador på skogen är procentsatserna 80 resp. 50. Det är nu allvarlig risk för att vi på grund av för låg avverkning inte kommer att kunna utnyttja den ökade efterfrågan på skogsprodukter från utländska köpare som väntar. Jag vill gärna understryka att förslaget om de högre gränser som rådde före 1984 års taxering och som har sitt ursprung i virkesförsörjningsutredningens förslag inte innebär en skattelindring utan blott en uppskjuten beskattning. För att stimulera avverkningen är det enligt vår uppfattning därför alla skäl att återinföra 1983 års regler och bifalla motionerna 286 och 435. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen till skatteutskottets betänkande 38.

Herr talman!

Den ryckighet som denna beslutsordning innebär har inte verkat positivt på virkesutbudet. Sänkningen av avsättningen till skogskonton var en felaktig åtgärd, om man vill stimulera till ökad avverkning. Att få ett ökat virkesutbud är angeläget, och enligt vår uppfattning sker detta bäst genom att med stimulanser förmå skogsägarna att öka avverkningsvolymen. Det beslut som riksdagen fattade i våras går rakt emot detta syfte. Genom att sänka gränserna för skogskontot motverkas övriga åtgärder för att öka virkesutbudet. Vi har i en motion och i reservationen yrkat på en återgång till de regler som gällde vid 1983 års taxering. Detta är särskilt angeläget under de tre närmaste åren, då marginalskattereformen genomförs. För att nå största möjliga avkastning efter skatt kan många skogsägare komma att uppskjuta sina avverkningsplaner. Virkesutbudet kan befaras komma att minska, vilket är särskilt allvarligt i en situation där den utländska efterfrågan på skogsprodukter beräknas öka. När det gäller skogskonton finns det anledning understryka att det är fråga om uppskjuten beskattning. Det är inte fråga om en skattelindring — man får fördela inkomsten under flera år, men den beskattas fullt ut. Det krävs en viss planering. Annars kan det bli fråga om en hårdare beskattning, om man tvingas ta ut pengarna från kontot på en gång. Det är alltså fråga om en uppskjuten beskattning. Skogsägarna är i många fall, i synnerhet där avverkningsförhållandena är besvärliga, beroende av väderleksförhållandena. Gynnsamma år kan de göra stora avverkningar. Det mindre skogsbruket kan också göra rationellare avverkningar och fördela inkomsten över flera år. En av skogskontots viktigaste uppgifter är att stimulera till ett ökat virkesuttagien högkonjunktur. Helt klart är att vi gör en samhällsekonomisk vinst genom att de ökade avsättningsmöjligheterna till skogskontot stimulerar till ökade virkesuttag. Enligt vår uppfattning bör riksdagen ompröva det tidigare fattade beslutet och återinföra de regler som gäller för årets taxering. Beslutet bör träda i kraft vid halvårsskiftet, så att bestämmelserna kan tillämpas redan vid 1984 års taxering. Det är risk för att den ryckighet i beskattningsreglerna för skogsavverkning som annars blir följden orsakar stora skador på både kort och lång sikt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande 38. :

Herr talman! Det kan finnas anledning att något beskriva varför systemet med skogskonton har tillskapats. Skogskontot strider nämligen mot normala skatteprinciper, vare sig man använder sig av den gamla kontantmetoden eller den mera moderna metoden med bokföringsmässiga grunder. Normalt skall en inkomst som antingen influtit eller blivit en säker fordran tas upp till beskattning det år inkomsten infaller. Om en inkomst intjänats under flera år men gjorts tillgänglig endast under ett år kan skatteeffekten fördelas genom reglerna för s.k. ackumulerad inkomst. Skogskontot är ett likartat fördelningsinstrument. Det är ju i princip tillväxten i skogen som utgör beskattningsbar inkomst, men små fastigheter avverkar inte tillväxten varje år utan samlar ihop den till en större avverkning med några års mellanrum. För att den progressiva skatten inte skall slå felaktigt, så får skogsägaren sätta in delar av skogslikviden på s.k. skogskonto. Detta skogskonto kan sättas in på vilken bank som helst och är räntebärande. Insatt belopp beskattas inte förrän uttag sker, och sådana uttag får göras under tio år. Står något kvar på kontot efter tio år beskattas också det. Gynnsammare regler gäller för skogsavverkningar som skogsägaren tvingats göra på grund av stora skador, exempelvis genom insektsangrepp. Detta betyder att skogsägare kan fördela stora delar av inkomsterna från en skogsavverkan på tio år. Eftersom pengarna kan tas ut vilket år som helst under tioårsperioden, innebär skogskontot ett ännu förmånligare fördelningsinstrument än reglerna om ackumulerad inkomst. Faktum är ju att de största pengarna tas ut år då stora reparationer utförs på jordbruksfastigheten och många gånger helt kvittas mot underskott. Det är alltså på det sättet om inte formellt så ändå reellt en varaktig skattelindring. Vad vi i dag är oense om är hur stor del av en avverkningslikvid som skall undgå omedelbar beskattning eller med andra ord får insättas på skogskonto. Före 1981 års taxering och fr.o.m. 1984 års taxering har uppskov beviljats med 60 90 av skogslikviden vid upplåtelse av avverkningsrätt — i dagligt tal kallat rotposter — och 40 96 för avyttrade skogsprodukter. Skillnaden mellan 40 och 60 96 motiveras av att i fråga om skogsprodukterna har skogsägaren att betala avverkningskostnaderna, för vilka kostnader givetvis avdragsrätt föreligger. I båda försäljningsformerna är givetvis inte den influtna likviden att betrakta som en nettoinkomst. I båda fallen finns omkostnader för utstämpling och återställande av ny skogsväxt, och varje år förekommer dessutom kostnader för normal skogsvård. Mot den här beskrivna bakgrunden förefaller uppskov med 60 resp. 40 90 tämligen väl överensstämma med skogskontonas ursprungliga uppgift att jämnt över åren fördela inkomsterna från de etappvisa avverkningarna. Nu föreslår reservanterna att uppskov med beskattningen av skogslikviderna skall kunna ske med 100 96 för rotposterna och med 75 9 för leveransvirket. Jag är övertygad om att reservanterna är eniga med mig om att en så stor insättningsrättighet inte bara betyder att man får uppskov med skatten för all skogsinkomst i upp till tio år utan att man också får uppskov med andra inkomster från jordbruksfastigheter, eftersom driftsutgifterna från skogen, som skulle ha avdragits från skogsinkomsten, nu kan dras från övriga inkomster på jordbruksfastigheten. Jag är övertygad om att inte ens reservanterna tycker att det kan vara en bra ordning att man får uppskov med kostnader som egentligen inte har med skogen att göra. Nu menar reservanterna att man ändå måste ge skogsägarna dessa omotiverade skatteuppskov och i många fall definitiva skattelättnader, eftersom det annars finns risker för att skogsägarna inte gör behövliga avverkningar. Jag tror inte att reservanterna har rätt på den här punkten. I varje fall blev det inget större utslag i form av avverkningsökningar när vi 1981 till 1983 haft både större uppskovsprocent och andra skattelättnader. Dessutom tycker utskottsmajoriteten att det är felaktigt att använda, som vi anser, orättvisa skattesänkningar för att locka fram avverkning av skog som enligt god skogsvård ändå borde avverkas. Huruvida skogsägarna inte kommer att avverka i avvaktan på 1985 års sänkta marginalskatter är en intressant fråga. Då kan man först konstatera att även moderaterna nu medger att det blir lägre marginalskatter med anledning av skatteuppgörelsen. Förut har man tvivlat på det. I stor utsträckning gäller liknande förutsättningar i all näringsverksamhet — nämligen att om man kan vänta fram till 1984 eller 1985 så får man alltså en lägre skatt — utan att extra skatteåtgärder sätts in. Dessutom är det ju ändå så, att då beskattningen av rotnettot praktiskt taget — enligt vår uppfattning — med tanke på de 60 resp. 40 procenten helt kan uppskjutas genom skogskontots nuvarande regler, är det inte marginalskatten för skogslikviderna, vilket reservanterna tror, som man här på något sätt kan rädda. Den kan man ju ändå skjuta på. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 38.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i de synpunkter som har framförts av talesmännen för den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande 38. Diskussionen om tillförseln av tillräcklig mängd skogsråvara till våra industrier har varit livlig under de senaste åren. De som kritiserar tillförseln av råvara till industrin men som samtidigt röstat för en försämring när det gäller möjligheten till skogskontoinsättning är synnerligen inkonsekventa i sitt handlande. Även om de inte har förstått detta tidigare, finns det nu en möjlighet att återgå till ordningen. Det gäller bara att rösta för reservationen. På det sättet bidrar man till en bättre tillförsel av råvara till industrin. Att tala om att mera virke skall tillföras industrin och att samtidigt rösta emot förslaget om bättre möjligheter till insättning på skogskonto går inte ihop. Alla som känner till förhållandena vet att möjligheten till insättning på skogskonto främjar skogsbrukarnas benägenhet att avverka. På den punkten är jag överens med reservanterna. Ännu nödvändigare hade det emellertid varit att reservera sig för det yrkande som finns i motion 1188. Jag förstår inte att man från skatteutskottets sida inte bättre har försökt att sätta sig in i situationen. Jag har begärt ordet för att beklaga att skatteutskottet inte heller nu förstår vilken situation de skogsägare befinner sig i som har drabbats av granbark borreskador. Det rör sig inte om många människor. Men de som drabbats befinner sig i en synnerligen besvärlig situation. Flera av dem har tvingats avverka i det närmaste all skog. I många år framöver återstår för dem endast plantering och skogsvårdande uppgifter. Någon skog som ger pengar har de emellertid inte. Däremot har de stora skogskonton, som en följd av oförvållat stor avverkning. Men dessa måste utnyttjas inom en period av tio år, räknat från den tidpunkt då insättningen gjordes. Normalt skall skogskontona användas senare för att täcka utgifter för fröer, plantor, skogsvård m.m. och som inkomstkälla för att vederbörande skall kunna leva under de år då arbetet med plantering och återställande av skogen skall utföras. Den gamla tioårsregeln är alltså inte till fyllest när det gäller redan drabbade skogsägare. I fjol beslutades om skogsskadekonton, som gäller för en period av 20 år. De är avsedda för dem som framöver drabbas av stora insektsskadeangrepp. Jag anser att det är ett bra beslut. Tack vare detta beslut har de som framöver drabbas bättre möjligheter till skatteutjämning i händelse av hög avverkningsgrad. På det sättet kan också skogskatastrofer bättre avvärjas. Man kan i tid avverka dödad eller hotad skog, vilken annars kan smitta. De som saknar möjlighet att göra insättning på skogsskadekonto är, enligt mitt sätt att se på saken, de som redan drabbats av skador. Detta är i högsta grad ologiskt. När det gäller beslutet om skogsskadekonton på 20 år har vi inom centern i Värmland velat att frågan om de redan drabbades problem först skulle lösas. Men skatteutskottet och riksdagen avvisade våra förslag och hänvisade till möjligheten att få dispens. Men de människor som försökt sig på det och vänt sig till riksskatteverket har enligt uppgift bara fått till svar att riksdagens beslut i detta avseende är så utformat att det hart när är omöjligt att bevilja Motion 1188 av Karl-Eric Norrby och min ställföreträdare i januari, Sigrid Danielsson, behandlas i det här utskottsbetänkandet. I motionen föreslås rätt till förlängning beträffande de äldre kontona för insättningar som gjorts med anledning av insektsskador. Det gäller en förlängning med 10 år upp till 20 år, så att det skall bli lika. Motionärerna kräver vidare att dispensansökningsmöjligheten förlängs till utgången av 1984 och att minsta insättningsbelopp sänks från 50 000 kr. till 20000 kr. Detta är vad de drabbade skogsägarna behöver få. Utskottet säger att det inte finner skäl att redan nu ompröva reglerna. Det är märkligt, då detta är högst nödvändigt för de skogsägare som drabbas hårt och som behöver pengar i 10-20 år framöver för utgifter på skogsfastigheten och som dessutom behöver pengar att leva av under tiden de utför skogsvårdsarbetet. Ett beslut i enlighet med motionen skulle främja skogsvården. Jag frågar därför representanterna för skatteutskottet varför man skall ha den här skillnaden, varför man skall göra det bättre för dem som kan komma att drabbas men inte tillmötesgå dem som redan är hårt drabbade. Det är inkonsekvent — det måste ni medge. Jag ser däremot, herr talman, ingen möjlighet att få ett beslut i enlighet med motionens hemställan i rådande läge. Därför framställer jag inget yrkande. Men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter. De som inte tror mig kan åka till platsen och titta och resonera med människorna där. Då kan ni förstå att inkonsekvensen helt enkelt är besvärande.
Herr talman! De här frågorna behandlade vi i skatteutskottets betänkande 1981/82:68. Jag anser att den dispensregel som då skapades bör täcka också de fall som Bertil Jonasson här redogjorde för. Utskottet skriver ju att i de fall då det återstår skogsvårdande åtgärder i större utsträckning skall det också finnas möjlighet till förlängning till 20 år.

Herr talman! Jag har också uppfattat den möjligheten. Jag sade redanii fjol att detta borde kunna gå. När vederbörande har utgifter för plantor och kanske för skogsbilvägar som byggts osv. och dessutom är tvungen att offra sin tid på skogsvårdande arbete i åtskilliga år framöver, då borde den här dispensmöjligheten finnas. Nu tar man inte hänsyn till annat än rena rama utgifter, enligt de uppgifter som jag har fått. Det måste vara fel. Den som har relativt mycket skog, lever på den och inte har någon annan inkomst, är ändå tvungen att leva framöver, och då borde han ha den här möjligheten. Därför tycker jag att det i högsta grad är besvärande att det skall vara så omöjligt att få den här förlängningen på de gamla kontona. Här tycker man att det är synd om dem som kommer att drabbas — och visst är det så. Men nu har vi kommit ganska långt när det gäller att bekämpa granbarkborren, och det finns inte samma risker för stora katastrofer, som t.ex. den i Norra Ny. De som drabbats vet vi är drabbade — hårt drabbade. Varför skulle vi inte hjälpa dem då? Det är frågeställningen.

Herr talman! I en reservation, som i förhållande till ämnets omfattning och betydelse är knapphändig och som bygger på en lika kortfattad motion, föreslår utskottets moderata ledamöter mycket betydande ingrepp i tre socialförsäkringar: sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och tandvårdsförsäkringen. Avsikten är att spara mer än 4 miljarder kronor på helt budgetår på de tre försäkringarna sammanlagt. Det sker genom att vi föreslår en självrisk i sjukförsäkringen enligt en metod som inte har prövats tidigare. Vi avstår från den enkla metoden att införa en eller flera rena karensdagar, mest därför att det förra gången det försöktes visade sig av olika skäl förenat med rätt besvärliga komplikationer med hänsyn till internationella konventioner, arbetsavtal och annat. Vi föreslår nu i stället en sänkt kompensationsnivå. Vi går ned till två tredjedelar av den nu gällande nivån när det gäller de första tio dagarna av sjukfallen under ett år och till 80 26 av den sjukpenninggrundande inkomsten när det gäller övrig tid. Med den metoden minskar man något komplikationerna, framför allt de internationella. Vi menar att den har även en del andra fördelar. I konsekvens med detta föreslår vi också att kompensationsnivån i föräldraförsäkringen sänks till 80 9 i stället för den nuvarande 90 96 av den sjukpenninggrundande inkomsten. Däremot föreslår vi i det fallet inte någon karenstid med ännu lägre kompensation i början. När det gäller tandvårdsförsäkringen föreslår vi en mycket betydande självrisk, nämligen att för vuxna patienter de första 1 000 kronorna av varje tandläkarräkning skall betalas av patienten själv. Vi lämnar orörd dels den organiserade barnoch ungdomstandvården, som nu är helt avgiftsfri, dels högkostnadsskyddet för behandlingar som kostar 2 500 kr. eller mera. Men för hela mellanläget föreslår vi alltså denna kraftiga självrisk. Det innebär i praktiken — vi är helt medvetna om det — att ungefär 90 96 av all tandvård kommer att ligga utanför försäkringen. Jag skulle närmast vilja betrakta det förslaget som en suspension av tandvårdsförsäkringen för vuxenpatienter och är helt beredd att den dag vi har råd med det diskutera en förstärkning av försäkringsskyddet igen. Man kan, som de flesta kanske förstår, dock inte föreslå en tidsbegränsad sådan här åtgärd, där man i förväg anger för hur lång tid den bör gälla. Det skulle med all säkerhet leda till en betydande ackumulation av tandvårdsbehov, särskilt mot slutet av den så utmätta tiden. Därför är förslaget inte tidsbegränsat men bör ses som en tillfällig suspension av försäkringen i den del förslaget gäller. Det är naturligtvis inte möjligt att anföra några kortsiktiga sociala motiv för dessa ingrepp i försäkringarna, ingrepp som jag väl förstår att mången vill beteckna såsom rent brutala. Motiven är ekonomiska. Det är alltså besparingseffekten som är det väsentliga. Såsom jag anförde i en debatt för någon vecka sedan, som gällde de socialpolitiska samhällsproblemen, menar jag emellertid att det på litet längre sikt finns ett starkt och oavvisligt socialt motiv för att nu gå fram på detta sätt. Om bl.a. socialförsäkringarna medverkar till att förhindra att vi snabbt får Sveriges ekonomi i balans, är detta det allvarligaste hot som vi upplever mot hela den sociala tryggheten i Sverige. Om vi inte snabbt kan få inkomster och utgifter att börja gå ihop igen, befarar jag att den dag inte är avlägsen då det svenska samhället helt enkelt inte är solvent för sina förpliktelser och då försäkringarna inte längre är att lita på. Det är det verkligt allvarliga hotet mot trygghetssystemen och socialförsäkringarna. Därför menar vi i moderata samlingspartiet att vi alla måste vara beredda att nu ta på oss även betydande uppoffringar och inskränkningar i försäkringsskyddet för den tid som kan behövas för att hjälpa till att få ordning på samhällsekonomin. Det är motivet bakom de långtgående förslagen. Med den motiveringen, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17. Det innebär också att jag inte kan stödja reservation nr 1, den reservation av utskottets centerledamöter som återkommer med förslaget om vanliga karensdagar i sjukförsäkringen. Det är en annan metod att införa en självrisk i sjukförsäkringen. Också den metoden har sina goda sidor, men vi kan inte begagna båda metoder. Vi har valt en annan metod och kommer därför i det stycket att stödja utskottsmajoritetens förslag, vilket innebär att vi avstyrker centerpartiets förslag om karensdagar i sjukförsäkringen. Det finns också, herr talman, ett annat förslag av väsentligt mindre räckvidd i reservation nr 5, som är gemensam för utskottets moderater och centerledamöter och handlar om egenföretagares val av karenstid i sjukförsäkringen. Egenföretagare kan välja mellan olika karensdagsalternativ, av vilka det längsta är 93 dagar. Men valfriheten upphör vid 55 års ålder. Det har i inte så få fall visat sig att det är en allvarlig olägenhet för försäkrade människor att, om de väl fyllt 55 år, inte kunna välja en kortare karenstid, vilket de väl kan behöva. Det gäller inte minst företagare, vilkas utgifter i företaget fortsätter att ticka även sedan de själva inte kan vara närvarande. Enligt vår mening kan det räcka med att på gott försäkringsteoretiskt maner upprätthålla kravet att man, om man vill teckna en ny försäkring eller förstärka sitt försäkringsskydd, skall kunna visa att man är vid god hälsa när ändringen sker. Men någon åldersgräns behövs inte. Därför menar vi att SS-årsgränsen kan avskaffas. Vi behåller bara kravet att den som vill teckna försäkring med kortare karenstid än tidigare skall vara vid god hälsa när ändringen görs. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation nr 5.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 behandlas anslagen till sjukförsäkringen. I det ekonomiska läge som Sverige och vår omvärld befinner sig i vore det närmast ansvarslöst att inte söka besparingsalternativ också i denna budgetpost. Förra våren beslutades i denna kammare om sådana besparingar, i december månad revs dessa besparingsbeslut upp på den nya regeringens förslag. Trots detta avstod ej den socialdemokratiska regeringen från att lägga verkliga bördor på låginkomsttagare och barnfamiljer. Devalvering, inflation och momshöjning ger kostnadsfördyringar som vida överstiger den som skulle blivit följden, om vårriksdagens beslut om förändringar i sjukförsäkringen fått bestå. I en partimotion från centerpartiet framförs åter detta besparingsalternativ. Den fördelningspolitiska effekten är viktig i detta alternativ. Hänsyn tas till de människor som på grund av täta sjukdomsfall anlitar sjukförsäkringar. Detta sker genom ett speciellt högkostnadsskydd. I ett kärvt ekonomiskt läge kan det inte anses vara osolidariskt att den som drabbas av inkomstbortfall avstår en del av den ersättning försäkringskassan ger. De som uppbär hög ersättning föreslås få denna sänkt, då det är lättare för en höginkomsttagare att gardera sig för ett inkomstbortfall som ej till fullo täcks av en allmän försäkring. Förslaget innebär som bekant att denna sänkning upphör vid sjukdomsfall som varar längre än 90 dagar. Förslaget till förändringarna i sjukförsäkringssystemet innebär för den enskilde en marginell ekonomisk förändring. Det pekar även på det faktum att det finns skäl att från samhällets sida kräva av den enskilde att denne skall kunna bistå med en självrisk även i detta försäkringssystem. Tandvårdsförsäkringen har det med socialdemokraternas goda minne. Fridagsregeln, som den i dag är utformad, medför för deltids-, delårsoch skiftarbetande märkliga konsekvenser. Detta beaktades i vårt förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet. I Rune Gustavssons m.fl. motion 917 framförs detta krav på nytt. Fridagsregeln drabbar i dag främst de många deltidsarbetande kvinnorna i låglöneyrken. Detta har den socialdemokratiska regeringen inte velat uppmärksamma, utan socialförsäkringsutskottet får ge regeringen detta till känna med stöd av en socialdemokratisk motion. Vi i centerpartiet vidhåller motionskravet om att regeringen skall lägga fram förslag till riksdagen om borttagande av fridagsregeln, med en annorlunda motivering än den som framförs av socialdemokraterna. Vi har därför reserverat oss till förmån för vårt motionskrav. Att effekterna är oacceptabla för dem som drabbas av fridagsregeln har jag fått flera bevis för i brev från kvinnor som tidigare varit omedvetna om hur fridagsregeln verkar när de har deltidsarbete. De är klart underkompenserade enligt dagens regelsystem. Vi ser en möjlig väg att finansiera förändringar till en bättre kompensation genom omfördelning inom sjukförsäkringssystemet, där en sänkt kompensationsnivå kan övervägas. Moderaterna har i sin reservation givit uttryck för besparingar inom sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och tandvårdsförsäkringen som blir ytterligt kännbara för den enskilde. Någon fördelningspolitisk inriktning har inte deras förslag, så där finns inget skydd för svaga grupper i samhället. För den inkomststarke finns alltid möjlighet till kompensation via privata försäkringar. Denna möjlighet saknar som regel låginkomsttagarna. Högkostnadsskyddet, som finns med i vårt besparingsförslag, gav en fördelningspolitisk effekt till skydd för svaga grupper, men det saknas i moderaternas förslag. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 3 och avslag på reservation nr 2. Gunhild Bolander kommer i sitt anförande att behandla övriga centerreservationer.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:17 om anslag till sjukförsäkringen och vissa yrkesskadeersättningar behandlar utskottet i anslutning till anslaget D 1 ett antal motioner om sjukpenningfrågor. Till betänkandet har fogats fem reservationer. Det är inte utan att man drar sig till minnes en vårdag 1982, närmare bestämt den 25 maj. Då var samtliga borgerliga partier rörande eniga om att karensdagar skulle införas.

Jag vill ändå säga till Nils Carlshamres heder att han i debatten den 25 maj 1982 sade att det var ett mycket dåligt förslag. Man ställde sig ändå bakom det, men hade för avsikt att komma med ett bättre. Det är det vi har fått lyssna till i kväll. Det bättre förslaget innebär 60 26 kompensation under de första tio dagarna och därefter 80 90 resten av sjuktiden. Det är alltså inte fråga om några karensdagar, och det är mycket klokt av Nils Carlshamre. Han har förstått vad det innebär att bryta mot internationella konventioner. Det hedrade inte Sverige, men centern har inget lärt. Man går vidare med karensdagarna och är fullt beredd att gå emot Internationella arbetsorganisationen i Gen&ve och den överenskommelse Sverige och andra länder har träffat, vilken innebär att det är ett avtalsbrott att införa karensdagar när det gäller arbetsskador. Det ger ett närmast patetiskt intryck när man lyssnar till Karin Israelsson, som vidhåller att det förslaget hade en fördelningspolitiskt rättvis profil. Låt mig bara gå tillbaka till de vinster man skulle göra. 1 500 milj.kr. skulle man tjäna på de många människorna som skulle drabbas av karensdagarna och 100 milj.kr. på höginkomsttagarna. Det är centerns fördelningspolitiska profil. Sedan talar Karin Israelsson om ett högriskskydd. Det blev väl så avklätt den 25 maj förra året i denna kammare att jag är förvånad över att det över huvud taget upprepas. Det handlade inte om 10 karensdagar, det handlade om 15 eller 20, innan man hade kommit in i det system som skulle innebära inga karensdagar alls. Vilka vände sig emot detta? Jo, samtliga handikapporganisationer, vilkas medlemmar skulle drabbas, alla med tungt arbete, alla på utsatta poster eller med arbeten där det är kallt och dragigt. Det gäller t.ex. byggnadsarbetarna. Men centern är icke det minsta lyhört för deras mycket berättigade protester. Karin Israelsson talar sedan om fridagsregeln. Socialdemokraterna behövde inte gå till den socialdemokratiska regeringen och begära att få den frågan översedd. Låt mig få göra en liten kort historieskrivning. År 1978 tillsatte den dåvarande centerpartistiske socialministern Rune Gustavsson en utredning som fick namnet sjukpenningkommittén. Vad handlade direktiven om? Jo, en stark socialdemokratisk insats medförde att han tillsatte en utredning som hade till sin huvuduppgift, Karin Israelsson, att förbättra situationen för de deltidsanställda, vid korta sjukdomsfall och för säsongsanställda. Utredningen, i vilken jag själv ingick, arbetade seriöst utifrån de direktiv som den centerpartistiska socialministern hade givit den. Vi hade hunnit mycket långt med våra förslag när det plötsligt kom andra tongångar — nu skulle det vara självrisk i försäkringen, nu skulle vi ha karensdagar, och det skulle utredas snabbt. Dessa direktiv kom den 2 oktober 1981. Vi skulle vara klara med förslagen före utgången av mars månad 1982. Vi fick alltså lägga vår huvuduppgift, att förbättra för de deltidsanställda, åt sidan och kasta oss över frågan om självrisken. Vi lade fram ett förslag under de första dagarna i april 1982 beträffande karensdagarna. Vi hade också en skiss över-hur man skulle kunna lösa situationen och förbättra den för de deltidsanställda inom ramen för nuvarande sociala försäkring — lagen om allmän försäkring. Vi bad samtidigt den dåvarande socialministern — Karin Söder, dvs. fortfarande en socialminister från centerpartiet, men man hade bytt under tiden — att vi skulle få utreda frågan närmare, men det fick vi aldrig. Det kom aldrig något förslag så länge den regeringen satt kvar. Då säger vi: Låt oss nu få utreda den frågan på nytt. Vi kan inte begära att man skall vara klar när det gäller allt som man hade lagt i lådorna på socialdepartementet, utan det var som en liten stillsam påminnelse om att det nu kanske är dags att titta på den frågan. Jag hoppas att Karin Israelsson är nöjd med att vi har tagit detta initiativ igen som vi hade tagit under Rune Gustavssons tid. Vi beklagar bara att ingenting hände på den punkten. Jag skall inte fördjupa mig mer i reservation nr 2, därför att den har debatterats den 25 maj 1982 och i december 1982. Nu har vi inga karensdagar, och vi har fört in fridagsregeln igen, den som Karin Israelsson bedömer vara så bra. Nils Carlshamre hade i sin ursprungliga motion nr 1805 med att man inte skulle ha fridagsregeln. Han ansåg att det var bra att den var borttagen. Men i reservationen har Nils Carlshamre kommit på att fridagsregeln skall vi nog ha, och det tycker jag är bra. Jag hoppas att Karin Israelsson så småningom kommer underfund med att det är bra med fridagsregeln. Nils Carlshamre talade om tandvårdsförsäkringen. Den innebär att man inte får någonting för de första 1 000 kronorna. För de 1 500 kr: som kommer därefter får man 40 96. Försäkringen ger alltså 600 kr. på 2 500 kr. 1 900 kr. får man stå för själv. Jag har varit med ett tag i den här kammaren, och jag erinrar mig att 1973, när vi diskuterade tandvårdsförsäkringen i socialförsäkringsutskottet, föreslog den dåvarande departementschefen att vi skulle ha en 50-procentig kompensation på kostnader upp till 1 500 kr. Men det var man från moderata samlingspartiets sida inte nöjd med. Man sade att det var ingen försäkring, det var inte värt att kallas för försäkring. Vi skulle ha 75 96 rakt över. Berodde detta på att man var angelägen om att få en tandvårdsförsäkring införd? Nej, det var nog snarare så att man genom den höga kompensationsnivån vid det tillfället försökte att bromsa upp genomförandet av en tandvårdsförsäkring. Man visste att dessa kostnader kunde man i det läget inte ta, och vår tandvårdsförsäkring var unik vid en internationell jämförelse. Vi betalade ädla metaller. Vi betalade 50 96 av de vanliga tandvårdskostnaderna och 75 26 på förebyggande vård. Det har man också lyckats rasera. Nu, i dag, innan beslutet är fattat, återstår att försäkringen betalar 40 96 upp till 2 500 kr., och därefter står den enskilde för 25 96 själv. Nils Carlshamre anser att vi ur samhällsekonomisk synpunkt måste dra ner ytterligare på detta. Han säger att det bara är en suspension av tandvårdsförsäkringen. Han kan inte föreslå en exakt tidsbegränsning, för det får den ekonomiska utvecklingen visa, men att det ändå bara är en tillfällig suspension. Jag råkade gå till tandläkaren i måndags, och jag tyckte motion 1805 var så intressant att en sakkunnig kanske borde läsa förslaget om tandvården. Min tandläkare fastnade naturligtvis för kostnaderna, vilket också Tandläkarförbundet har gjort, som i ett öppet brev till moderaterna har frågat vad de egentligen menar när de föreslår detta. Min tandläkare — som är en privattandläkare — fastnade för att det står: ”För tandvård som ej berättigar till ersättning från försäkringen behöver tandvårdsräkning till försäkringskassan över huvud taget inte upprättas.” Hans spontana reflexion var: Jag tror inte att jag och min kår har högre moral än alla andra. Detta måste väl ändå på något sätt kunna fresta till skattefusk? Och utöver det, sade han, är jag litet orolig för kvaliteten på den tandvård som ligger inom ramen för de där första 1 000 kronorna. Han delar sin praktik med en annan tandläkare och gick och testade på honom. Uppfattningen var likadan på det hållet. Jag är förvånad över att man lägger fram detta förslag. Men sociala försäkringar som man inte har tyckt att svenska folket skall ha angriper man på alla sätt — detta är inte den enda. Folkhälsosynpunkten och att svenska folkets tandstatus har förbättrats är över huvud taget inte med i dessa bedömningar. Detta var alltså reservation 1. Sedan finns det en reservation 3. Det är ingen som har talat om den. Jag utgår från att det kanske är Gunhild Bolander som skall göra det. Likadant med reservation 4. Låt mig gå över till reservation 5 om egenföretagares val av karenstid. För att kunna styra avgifterna till försäkringen har man möjlighet att välja 3, 33 eller 93 karensdagar. Om man vill ändra antalet karensdagar skall man ha god hälsa och får inte ha fyllt 55 år. Denna bestämmelse har inte tillkommit av en slump. Den har tillkommit för att man skall kunna motverka spekulation på detta område. Nu säger Nils Carlshamre, tillsammans med reservanterna: Det räcker väl med att man kan förete intyg om god hälsa? Men se det var ju det där med spekulationen. En person kan ju besluta sig för att ta 93 dagar fram till dess han är 55 år. Även om han då fortfarande kan presentera intyget om god hälsa, är det ändå så att ju äldre man blir, desto mera kommer man i riskzonen för sjukdomar. Man kunde säga sig: Från 55 år kan jag betala litet högre avgift, för jag har ju ändå sett till att ha en lägre avgift under den tid jag kunde vara i fullt jobb. Jag tror inte det är försäkringsmässigt riktigt att agera på det sättet. Nils Carlshamre är mycket klok i dessa frågor, och han är mycket noga med att man inte skall införa regler som möjliggör spekulation. Jag hade en bestämd känsla av att Nils Carlshamre inte var närvarande i utskottet den dagen — det var väl ett olycksfall i arbetet att komma med på den reservationen? Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande 17, och jag yrkar omedelbart avslag på samtliga fem reservationer.
Herr talman! Samhällsekonomiska synpunkter verkar vara ett mycket fult begrepp för Doris Håvik. Jag har fått ett intryck av att hon menar att man inte skall behöva ta den hänsynen när det gäller socialförsäkringssystemet. Tyvärr är verkligheten annorlunda. Jag anser att vi i dagens ekonomiska läge nog är tvingade att också ta samhällsekonomiska hänsyn när det gäller vårt socialförsäkringssystem, om vi skall ha möjlighet att kunna tillförsäkra oss något skydd i framtiden. Så illa är det faktiskt med svensk ekonomi i dag, och det borde också Doris Håvik, med sin långa erfarenhet i detta hus, ha insett. Det är klart att det är väldigt lättsamt att kunna vara generös och bre på också fortsättningsvis. Men det kommer nog en annan dag även för Doris Håvik i denna kammare, det är jag säker på. Synsättet när det gäller solidaritet kanske skiljer sig mellan oss centerpartister och socialdemokraterna. Vi tycker att det är viktigt att veta vad man som samhällsmedlem har att disponera över i slutändan. Med sitt sätt att se tillatt minska denna summa pengar hos den enskilde har socialdemokraterna verkligen inte visat solidaritet med svaga grupper. Momshöjning, inflation, devalveringseffekter m.m. har nog urholkat betydligt mer av det innehållet än vad någonsin förändringarna i sjukförsäkringssystemet har kunnat göra. Vi hade velat visa solidaritet med låginkomsttagare, genom att de skulle tillerkännas en större summa att disponera själva. Men tydligen skiljer sig våra synsätt här. I mitt anförande nämnde jag faktiskt reservation nr 3 om fridagsregeln och även motionens nummer. Det undgick väl Doris Håvik när hon lyssnade på mitt anförande. Vi har alltså yrkat bifall till den reservationen med en motivering.

Herr talman! Nej, jag tror inte att tandläkare har bättre skattemoral än andra, men jag tror inte heller att de har sämre skattemoral än andra. Vad gäller huvuddelen av alla egenföretagare får skattekontrollanterna klara sig utan möjligheten att via försäkringskassan kontrollera deras inkomster. Det är i själva verket för ett litet antal inkomsttagare, huvudsakligen i vårdyrken, som den möjligheten finns. Annars tyr vi oss till vanlig bokföringsskyldighet, vanlig skyldighet att hederligt uppge sina inkomster. Jag tror att det går utmärkt även när det gäller tandläkarna. Det har f. ö. aldrig åberopats några skattekontrollskäl för att det skall skrivas tandvårdsräkningar av en viss sort — dem klarar vi oss nog utan. Jag vill sedan, bara för att proportionerna skall vara någorlunda klara, ge några siffror. Doris Håvik påpekar — vilket är alldeles riktigt — att vid en tandvårdskostnad av 2 500 kr. skulle man med det förslag som jag har talat för själv få betala 1 900 kr. Med det förslag Doris Håvik talar för får man själv betala 1 500 kr. Det är en skillnad på 400 kr., så det är inte fullt så dramatiskt som det stundom kan låta. Det är illa nog, jag medger det, men det skall ändå vara några proportioner på detta. När det slutligen gäller egenföretagarna och karenstiden är det möjligt att det här finns en spekulationsrisk. Jag är inte helt övertygad om det. Åldersgränsen ligger ju relativt lågt i dag, den är 55 år, och kravet på god hälsa finns kvar, som jag sade. Det har faktiskt visat sig — jag har träffat på en del sådana fall — att det ter sig orimligt att inte kunna få förändra sitt försäkringsskydd under så lång tid som de sista tio åren eller mer av den yrkesverksamma tiden. Det är vidare så att i den mån försäkringskostnaderna stiger genom den ändrade förmånen, slår detta direkt igenom på avgifterna — det är ju fråga om en avgiftsfinansierad förmån. Är man inte beredd att betala den högre avgiften, får man inte heller det bättre skyddet med färre karensdagar. Jag känner mig alltså väldigt lugn på den här punkten. Att jag finns med bland reservanterna har inte att göra med något olycksfall i arbetet, utan jag gick med på reservationen med kallt blod, och det var avsiktligt tänkt och genomfört.

Herr talman! Karin Israelsson talade om den samhällsekonomiska situationen, och hon använde uttrycket solidaritet med de sämst ställda grupperna. Men fick ni inte ett klart besked om att dessa grupper inte uppfattade det som solidaritet, när ni lade fram ert förslag om karensdagar? Det är helt uppenbart att ni inte kan få majoritet för ett förslag nu, för ni har inte längre något gemensamt förslag när det gäller besparingar på sjukförsäkringsområdet. Det visar ju tydligt reservation 1 och reservation 2. Karin Israelsson har dessutom polemiserat här mot Nils Carlshamre och moderata samlingspartiet, som stödde er i voteringen när ni genomdrev förslaget om karensdagar med en rösts majoritet. Karin Israelsson talade också om barnfamiljerna och den höga inflationen. Var det inte hög inflation under den borgerliga regeringstiden? Det var ju då den faktiskt drevs upp. Förslag har nu lagts fram om förbättringar för barnfamiljerna. Jag har talat om för Karin Israelsson under en tidigare debatt att man i socialdepartementet nu tillsätter en arbetsgrupp som skall se över familjeekonomiska kommitténs och ensamförälderkommitténs förslag och som skall ta ett samlat grepp om detta för att finna vägar att förbättra situationen för de sämst ställda, dvs. barnfamiljerna. Nils Carlshamre sade att det inte var något olycksfall i arbetet att han fanns med som reservant, och det var ju synd. Jag trodde det. Reservationens förslag lämnar nämligen fältet öppet för spekulation, om man kan ändra försäkringen just vid 55 års ålder för att hålla försäkringskostnaderna nere. Mellanskillnaden i kostnader för 33 resp. 93 dagar är inte tillkommen av en slump, utan det ligger försäkringsmässiga beräkningar bakom. Tidigare har man inte haft något att erinra emot detta. Såvitt jag kan erinra mig har jag under min tid i riksdagen inte sett någon motion med förslag på detta område, men det föreslås så mycket nu, som man inte klarade av att själv göra tidigare. Slutligen, Karin Israelsson: Det var Karin Söder som lade fram förslaget om att man icke längre skulle kunna ställa sig utanför ATP. Det var klokt av henne. Den inställningen borde kanske ha kommit till uttryck något tidigare. Men Karin Söder tänkte inte då på åldersgränsen 55 år och liknande. Nog hade det hört hemma i den då framlagda propositionen. Detsamma gäller för det ärende som skall behandlas efter detta. Nog borde Karin Söder i den då aktuella propositionen ha kunnat se till att de som berördes genom undantagande från ATP hade fått en förbättring, men det gjorde hon inte.
Herr talman! Också vi var väl medvetna om handikapporganisationernas massiva protester. De kunde inte gå oss förbi. Det hela var väl organiserat, så skrivelserna i samband med ändringsförslaget kom oss till handa. En hög inflationstakt kan bekämpas, och det var vad regeringen Fälldin med framgång gjorde. Det har varit till fördel för barnfamiljerna. Jag har stor respekt för den arbetsgrupp som skall gripa sig an med detta mycket stora problem. Det är inte bara det att problemet är stort, utan vi har i dag en ekonomisk situation som gör att man inte bara kan ösa pengar från en säker källa, utan det måste bli tal om omfördelningar inom de här systemen. Det kommer kanske att bli en betydligt besvärligare uppgift än det som vi i dag diskuterar. När det gäller Doris Håviks oro inför framtiden skall jag be att få citera John Steinbeck, som säger: Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise. — Jag tror att den förmågan är precis vad vi behöver i dagens situation.

Herr talman! Doris Håvik noterar att förslaget om något generösare karensregler för egenföretagare är någonting fullständigt nytt som hon aldrig förr hört talas om under sin långa tid i riksdagen. Doris Håvik och jag har varit nästan lika länge i riksdagen. Det är möjligt att hon har rätt. I så fall tycker jag att Doris Håvik och jag kan samlas i en gemensam glädje över att äntligen få hälsa en nykomling i det gäng av eviga följeslagare som hänger efter oss genom åren i form av år efter år likalydande motionsförslag.

Herr talman! Herr Carlshamre och jag kunde kanske enas om att det i den motionsflod som vi har i riksdagen faktiskt kunde vara nog med bisarra idéer. Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise, sade Karin Israelsson och citerade John Steinbeck. Ja, med en åsnas envishet försöker man här plädera för ett fullständigt omöjligt karenstidsförslag. Karin Israelsson! Förslaget har ingen fördelningspolitiskt bra profil. Högriskskyddet var inte ett skämt. Det var för allvarligt för att man skulle kunna uppfatta det som ett sådant. Men för de människor som trodde att det räckte med tio karensdagar och att man sedan skulle få sjukpenning från första dagen var det en gruvlig besvikelse, när de kom underfund med vad förslaget egentligen innebar. Det handlade om 15 eller 20 dagar, för det fanns en liten finurlighet i förslaget, som innebar att tjugodagarsregeln icke gällde för insjuknandedagen — den insjuknandedag som man icke ville kalla karensdag men som i praktiken var det. Jag sade i debatten den 26 maj 1982, att om en byggnadsarbetare insjuknar vid ettiden på dagen, så räknas inte den dagen som insjuknandedag, även om han bevisligen har insjuknat och ligger på sjukhus. Dagen efter räknas som insjuknandedag. Då får han heller ingen ersättning. Sedan kommer två karensdagar. Det var centerns fördelningspolitik och omsorg om de utsatta grupperna.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:17 behandlas tre motioner angående försäkringsskyddet för hemmamake. Ersättningsnivån har varit densamma sedan den 1 januari 1974 och är alltfort 8 kr. per dag. Prisutvecklingen i samhället sedan 1974 har gjort att värdet av hemmamakes sjukpenning väsentligt blivit urholkat. Motivet för att införa en sådan här ersättning var bl.a. de förhöjda kostnader som drabbar familjer när den som arbetar i hemmet blir sjuk. Basbeloppet har höjts från 8 100 kr. i januari 1974 till 19 400 kr. i januari i år. Detta innebär att de bäst ställda inom sjukförsäkringen fått en höjning av sjukpenningen från 170 kr. per dag till nära 400 kr. Under den här tidsperioden har alltså den högsta sjukpenningen ökat med 230 kr. per dag, samtidigt som de hemarbetande fått nöja sig med oförändrad sjukpenning på 8 kr. Det finns ingen rättvisa i att det inte även där skett en uppräkning med hänsyn till förändringar i basbeloppet. Om så hade varit fallet hade det i alla fall rört sig om uppemot 30 kr. i dagsersättning. I motion 1257 av Kersti Johansson och mig begär vi ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en snar uppräkning av hemmamakes sjukpenning. Vi reservanter kan inte dela utskottets majoritets uppfattning att eftersom tidigare motioner i detta ärende hänskjutits till sjukpenningkommittén så vill man avvakta utredningens arbete. Vi menar att frågan har stor angelägenhetsgrad, och för de ungefär 400 000 personer det handlar om är det obegripligt att inte också realvärdet av denna sjukpenning kan återställas till 1974 års nivå och därefter uppräknas årligen i förhållande till basbeloppets höjning. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till reservation 4. Reservation 5 i samma betänkande gäller egenföretagares rätt att välja karenstid vid sjukdom. Försäkrad med arbetsinkomst har formellt en karensdag, dvs. insjuknandedagen, medan då en rörelseidkare har en möjlighet att välja mellan 3, 33 eller 93 dagars karenstid. Motivet för denna valfrihet är att ge egenföretagaren möjlighet att påverka sina kostnader, sin sjukförsäkringsavgift. Om anmälan om karenstid gjorts kan den försäkrade övergå till kortare karenstid eller ingen karenstid alls, men bara om han eller hon har god hälsa och inte är fyllda 55 år. Och det är denna sista passus som alltså utgör en särbehandling av äldre företagare som inte kan anses vara motiverad. Nu sägs att bestämmelsen tillkommit för att förhindra spekulation med försäkringen. Att så misstänkliggöra en grupp i samhället är nästan på gränsen till diskriminering. Vi reservanter menar att kravet på god hälsa vid övergången till kortare karenstid eller ingen alls borde vara ett tillräckligt krav för att nå detta syfte. Att därutöver ha kvar 55-årsgränsen är enligt vår uppfattning helt felaktigt. Vad är det som skiljer en 45-åring från en 55-åring, om man inte medicinskt kan bevisa detta, alltså med ett läkarintyg? Vi anser därför att regeringen bör ges till känna vad vi anfört i reservationen om slopande av nämnda åldersgräns. Ändringen bör också komma dem till godo som återkallar ett undantagande från ATP och därmed blir anslutna till sjukpenningförsäkringen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall även till reservation 5.

Herr talman! Gunhild Bolander pläderar här för tre motioner, vari det föreslås en uppräkning av grundbeloppet för hemmamakeförsäkringen. Hon anser att beloppet skall återställas till det värde det hade 1974. Känns det inte något besvärande att det under åren 1976 till 1982 inte hände någonting? Man lät denna sjukpenning fortlöpande urholkas utan att någonting skedde. Nu kommer man och ber att den socialdemokratiska regeringen snabbt skall rätta till det man inte mäktade med under de sex borgerliga åren. Gunhild Bolander bör vara medveten om vad utskottet tidigare enhälligt uttalat då likalydande motioner överlämnats till sjukpenningkommittén. Gunhild Bolander har också i utskottet blivit informerad om att kommittén har för avsikt att lägga fram sitt betänkande under juni eller juli månad. Några av oss hyste farhågor för att det kan komma att dra ut något på tiden till augusti, men det kommer i varje fall att ske inom en mycket snar framtid. På vilket sätt påskyndar det förslag som Gunhild Bolander framställer i sin reservation ärendets behandling? Inte alls! Man måste väl avvakta utredningen. Detta kallar jag snarare demonstration än praktisk politik.

Herr talman! När argumenten tryter, börjar man tala om att ingenting hände under den sexårsperiod då vi hade regeringsansvaret. Men även om man befinner sig i regeringsställning, fordras det att majoriteten är för ett förslag, för att detta skall kunna drivas igenom. I samband med den höjning som skedde 1974 — från 6 kr. till 8 kr. — hade det varit lämpligt att utfärda en bestämmelse om basbeloppsuppräkningen, för att på det sättet uppnå värdebeständighet. Då hade vi sluppit den diskussionen i dag. Jag vet att sjukpenningkommittén har tagit upp dessa frågor och att man inom en relativt snar framtid är färdig med sitt arbete. Det är dock inte bekant vilket det slutliga förslaget blir. Det finns anledning att med skärpa understryka motionernas budskap till sjukpenningkommittén. Jag tror att man behöver fundera ytterligare över den här frågan.
Herr talman! Gunhild Bolander säger att argumenten tryter. Men i samma andetag framhåller hon att det på grund av politisk oenighet inte gick att få till stånd en lösning i den här frågan. Menar Gunhild Bolander på fullt allvar att man skall plocka ut de tre aktuella motionerna? Det finns ju fler motioner i samma ärende, vilka hänvisats till sjukpenningkommittén. Skall de tre motionerna särbehandlas av en utredning som ett enhälligt socialförsäkringsutskott har gett i uppdrag att utreda denna fråga och att göra en prövning i positiv riktning? Ett riksdagsuttalande skulle väl inte innebära att behandlingen av ärendet påskyndades. Jag förutsätter att vi skall följa ett enhälligt socialförsäkringsutskott, enligt vilket utredningen skall handlägga frågan och göra en seriös prövning av hela ärendet. Jag skall inte närmare gå in på reservationen om karenstiden och de egna företagarna. Det ärendet hade kammaren redan behandlat när Gunhild Bolander tog upp det. Jag kunde inte finna några nya argument beträffande den pläderingen. Det är emellertid intressant att det finns pengar när det gäller denna del av försäkringen. Har Gunhild Bolander någon uppfattning om vad detta kostar? Jag utgår från att hon har uppgifter om kostnaden för ett genomförande av detta förslag — hon talar om en höjning till 30 kr. om dagen för 400 000 människor. Jag tror inte, Gunhild Bolander, att ni i centern utan vidare skulle begära något sådant om ni var klara över vilka kostnaderna blir. Jag väntar på ett Svar.

Herr talman! Intet skulle vara oss i moderata samlingspartiet kärare än att vi fick tillfälle att markera vår höga uppskattning av hemarbetet i form av en rekommendation om omedelbar uppräkning av hemmamakesjukpenningen. Vid sådana tillfällen skulle man verkligen vilja tänka med hjärtat i stället för med hjärnan. Men fullt så enkelt är det inte. Det finns tre motioner i detta sammanhang. En av dem handlar om den frivilliga sjukpenningförsäkringen — det är en sak för sig. De båda andra handlar om den allmänna hemmamakeförsäkringen. Så länge sjukförsäk ringeni sitt nuvarande skick har funnits, har den här frågan varit svår. I själva verket är det så, att hemmamakeförsäkringen inom sjukförsäkringen helt skiljer sig från sjukpenningförsäkringen i övrigt. Den har en helt annan karaktär. Vill man uttrycka sig mycket strikt, borde man säga att hemmamakesjukpenningen inte är en försäkringsförmån utan en över statsbudgeten finansierad form av bidrag i en given situation. Det betalas ju inga avgifter över huvud taget för den, utan alltsammans går över budgeten. Det är klart att när man en gång har den måste man väl ändå tänka sig att den måste kunna anpassas till sitt belopp efter förändrat penningvärde o. d. Men här måste jag ändå ge Doris Håvik rätt: jag tror inte att det går att skynda på denna process när den är i gång. Det var f. ö. mitt under den period på sex år då Doris Håvik ansåg att ingenting hände — exakt mitt i den perioden, nämligen 1979 — som riksdagen, på förslag av ett enhälligt socialförsäkringsutskott, skickade frågan till sjukpenningkommittén, inte bara med instruktionen att behandla den utan också med instruktionen att behandla den positivt. Man har alltså beställt en lösning av frågan. Och det är riktigt att det förslaget kan väntas inom två, tre eller högst fyra månader. Hur man skall kunna få en snabbare reaktion genom ett annat riksdagsbeslut, det undandrar sig i varje fall min bedömning — jag tror inte att det går. Det är skälet till att utskottet — med undantag för centerns ledamöter — denna gång inte har kunnat göra mer än som nu är gjort, erinra om den process som redan, på initiativ av samma utskott, är i gång och som rimligen går så fort som det f. n. är möjligt att få den att gå. Det finns alltså ingen ovilja mot hemarbete, hemmamakar och hemmamakesjukpenning i allmänhet bakom detta.

Herr talman! När riksdagens majoritet i höstas tog ett principbeslut om att röstade vi moderater för avslag på det förslaget. Vi hänvisade till att något lagförslag inte hade lagts fram i propositionen och ansåg att riksdagen borde avvakta med sitt ställningstagande i den här frågan till dess att regeringen lägger fram ett lagförslag. Nu begärs i två motioner från centern och folkpartiet att riksdagen skall ändra principbeslutet från i höstas. Vi konstaterar fortfarande att något lagförslag inte finns om återgång till tidigare beräkningsgrunder för basbeloppet. Därför kan vi inte ställa oss bakom någon ändring nu, utan vi menar att man får vänta tills regeringen lägger fram ett annat förslag innan man tar ställning på nytt. Vi har därför i reservation 1 uttalat dessa principer.

Det är en mycket egendomlig motivering. Med de bestämmelser som gällde före 1981 har vi fått ett basbelopp på 19 400 kr., som regeringen genom ett särskilt beslut höjt med 300 kr. till 19 700 kr. Men om man hade haft de regler som gällde 1981-1982 och som fortfarande gäller, eftersom vi inte har någon ny lagstiftning föreslagen, skulle basbeloppet bli ungefär oförändrat. Majoriteten får försvara sin skrivning bäst den kan. Jag tycker ändå att det är egendomligt att föra ett sådant här resonemang. Man kan fråga sig: vilka är det som skapar oro? Det är verkligen inte pensionärerna själva som har medverkat till att skapa oro, utan oron var i stor utsträckning frambringad av protester och meningsyttringar som var tämligen grundlösa. Jag yrkar bifall till reservation 1. Nästa reservation som vi är med på är reservation 3. I den tas upp frågan om undantagande från ATP. Vid undantagande från ATP har pensionären blivit av med sitt pensionstillskott. Man har kopplat ihop dessa två saker. Jag tycker inte att pensionstillskott och ATP skall ha någonting med varandra att göra, i varje fall inte någonting avgörande. Det är två helt olika frågor och finansieras på helt olika sätt. i Vid undantagande från ATP får alltså pensionären inte pensionstillskott. Det tycker vi är fel av flera skäl, något som också framförs i reservationen.

Det är en inkomstutfyllnad för några av de svagaste grupperna i samhället, alltså för dem med bara grundpension. Vi menar att även personer med undantag från ATP skall få ta del av denna förmån. Vi menar vidare att de flesta som uppbär pensionstillskott inte direkt har bidragit till finansieringen av ATP. Personer som begärt undantagande har indirekt behövt betala mera skatt än de som varit anslutna till ATP. De har inte haft ATP-avgifterna att dra av i sin deklaration. Det finns alltså många skäl för att den här gruppen skall få pensionstillskott. Och framför allt gäller det två skilda system. Vi tar även upp frågan om änkorna. De som blir änkor efter personer med undantagande från ATP blir också av med sitt pensionstillskott. På den punkten har pensionskommittén föreslagit en ändring. Majoriteten menar att en sådan ändring är en förutsättning. Redan vid förra behandlingen av denna fråga i kammaren förutsatte majoriteten att regeringen snarast skulle vidta åtgärder för att frågan om pensionstillskott till änkor skall få en lösning. Men frågan övervägs fortfarande i departementet. I det läget menar vi att vi bör trycka på och kräva att förslag läggs fram i tid, så att ändringen kan träda i kraft den 1 januari 1984. Därmed yrkar jag bifall även till reservation 3.

Herr talman! Utskottsmajoriteten fastslår i socialförsäkringsutskottets betänkande 18, som nu behandlas, något märkligt, nämligen att de besparingar som åstadkoms genom förändringar i metoderna för beräkning av basbeloppet, som infördes 1981, inte är huvudskäl till förändringarna. Så här skriver nämligen utskottet: ”Utskottet fann mot denna bakgrund att det snarare var en långsiktig urholkning av pensionssystemet som eftersträvats än kortsiktiga besparingar.” Låt mig med detta som bakgrund ställa en fråga till de socialdemokratiska företrädarna i socialförsäkringsutskottet. Ni har nu också accepterat basbeloppsräkningsmetoden för detta år. Vad är då ert skäl, annat än att urholka pensionssystemet? Jag antar att svaret är givet: Det gäller att komma till rätta med vårt lands ekonomiska problem, och då måste även dessa åtgärder prövas. Jag vill med detta fastslå att det är illasinnat av utskottsmajoriteten att påstå att vi från centerpartiet på detta sätt på lång sikt skulle urholka pensionssystemet. Det är tvärtom vårt mål att på sikt skapa resurser för att bibehålla och slå vakt om värdesäkringen av pensionerna. Vi såg det däremot som märkligt att höjning av spritskatt, tullar och energipriser skulle ge kompensation i pensionen. Detta synsätt har också accepterats för 1983 av socialdemokraterna. Basbeloppet förändras numera en gång per år. Pensionärerna får alltså på samma sätt som löntagarna sina ekonomiska villkor ändrade en gång per år. Detta besparingsalternativ har också accepterats av socialdemokraterna. Den oro som basbeloppsförändringen sägs ha skapat för det framtida pensionsskyddet och ATP-systemets hållbarhet vill man, som utskottsmajoriteten skriver, dämpa genom att återföra tilltron till ATP-systemet. Hur ser där verkligheten ut? Låt mig citera LO-tidningen. Där sägs: ”Allt tyder nu på att man från fackligt håll överväger att begära en utredning om pensionssystemet. Vi behöver se över finansieringen av ATP, utvärdera systemets konstruktion och titta på hur index skall beräknas, säger Karin Lund på LO.” Inte är detta citat ett utslag av annat än en öppenhet när det gäller att diskutera det framtida pensionssystemet. Man kan inte fortsätta att, som socialdemokraterna hittills gjort, betrakta ATP-systemet som närmast heligt. Vi kan konstatera att avgifterna till ATP måste höjas från 9,8 97 till 14,8 20 av lönesumman under åren 1985-1989 om pensionsutbetalningarna skall täckas med enbart avgifter. Med detta som bakgrund måste det te sig naturligt att ta upp pensionssystemets skörhet till diskussion. Antalet ATP-pensionärer växer, och produktionen i landet är för låg för att nuvarande avgifter skall räcka till för pensionsutbetalningarna. Sanningen är att oron över pensionssystemet knappast dämpas enbart med basbeloppsförändringar. Detta tyder bara på behovet av åtgärder av den typ som regeringen Fälldin genomförde. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation 2. En grupp pensionärer som fått uppleva baksidan av ATP-systemet är de kvinnor som nu är änkor och tidigare varit gifta med män som varit undantagna från ATP. En sådan änka tillerkänns ej pensionstillskott efter makens död. I centermotioner framförs krav på ett tillrättaläggande av dessa förhållanden. Pensionskommittén har i sitt slutbetänkande Familjepension föreslagit att rätt till pensionstillskott skall tillkomma änka oberoende av makes undantag såväl när hon uppbär åldersoch förtidspension som änkepension. Detta anser vi reservanter borde vara möjligt att snarast besluta, så att förslaget kan träda i kraft den 1 januari 1984. Den som vid införandet av ATP-systemet begärde undantagande kan i dag som ålderspensionär komma att uppbära grundbeloppet inom folkpensioneringen som enda pension. Dessa människor kunde rimligtvis ej förutse att pensionstillskott skulle införas 1969 och inte heller de bestämmelser som då blev följden. I olika motioner framförs krav på att dessa förhållanden skall tillrättaläggas, så att pensionstillskott skall tillerkännas dem som en gång begärt undantagande från ATP-systemet. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservation 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 18.

Herr talman! Jag har till socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/ 83:18 fogat två reservationer, som jag kort vill kommentera. Den första gäller den övre hyresgränsen avseende kommunalt bostadstillägg till folkpension. Jag vill här gärna framhålla att de borgerliga gjorde en bra sak, när de lade fram sitt förslag om ett statsbidrag uppgående till 43 76, under förutsättning att kommunerna genom KBT täckte minst 80 96 av bostadskostnaden upp till en övre gräns. Detta fick som följd ett mera jämlikt bostadsbidrag för pensionärer oberoende av var i landet de råkade vara bosatta. Men knappt hade underskriften torkat, innan den borgerliga regeringen var beredd att riva upp beslutet. De s.k. sparpaketen duggade tätt. Regeringen skar inte bara ner statsbidraget. Den införde också en nedre gräns under vilken hyran inte berättigade till statsbidrag. 80 kr. i botten på hyran skulle pensionärerna själva betala. Och från den 1 april i år utgår statsbidraget bara med 25 96 av en bostadskostnad mellan 80 kr. och 800 kr. per månad för en ensamstående och 950 kr. per månad för makar. Dessutom har inkomstgränsen — dvs. gränsen för den inkomst som pensionär hade rätt att ha utan att bostadstillägget påverkades — sänkts, vilket för många pensionärer betytt sänkta och i en del fall helt förlorade bostadstillägg. Till detta kommer att hyrorna aldrig tidigare har höjts i samma takt och omfattning som under denna tid. Det är inte särskilt svårt att konstatera att en kraftig urholkning av bostadstilläggen för pensionärerna skett under de senaste åren. Vpk:s förslag att man skall höja den övre hyresgränsen inom KBT-systemet med 50 kr. per månad är därför ett rimligt krav med hänsyn till dagens hyreskostnader. För de äldre är den egna bostaden ofta den enda tryggheten och det i tillvaron som ger möjlighet till kontakt med samhället i övrigt. Det torde inte heller längre vara obekant för någon att pensionärer sätter en bra, anpassad bostad högst upp på önskelistan. Även om det skett en förbättring av bostadsstandarden över lag, bor fortfarande många äldre i omoderna och dåligt anpassade bostäder. Vore det inte meningsfull sysselsättning för många arbetslösa byggnadsarbetare att få sanera och anpassa det äldre bostadsbeståndet till bra bostäder för pensionärer? Att man gör det möjligt för de äldre att bo kvar i sina bostäder är också det mest ekonomiska för samhället som helhet. I dag finns det på institutioner en alltför stor andel äldre, som med en anpassad bostad och hemhjälp skulle kunna flytta ut till ett mera normalt liv. Här kan bostadskostnaden bli ett hinder, om inte bostadstillägget följer hyresutvecklingen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 4 till betänkandet. Den andra reservationen har föranletts av en socialdemokratisk motion, som tar upp ett viktigt problem som också hänger samman med bostadstilllägget till pensionärer. I motionen påpekas hur ägandet av ett litet fritidshus negativt påverkar rätten till bostadstillägg. Här är det ofta kvinnor som drabbas. Dels lever kvinnorna längre än sina män, dels har våra nuvarande kvinnliga pensionärer i stor omfattning liten eller ingen ATP. Men som ägare av en liten fritidsstuga klassas de som förmögna efter den senaste fastighetstaxeringen. En stuga kan vara hur enkel som helst, men på en tomt i ett attraktivt område blir det ändå ett högt taxeringsvärde. Men en fritidsstuga ger inga inkomster. Tvärtom är ägandet förenat med en rad utgifter, bl.a. för telefon, lyse, sophämtning, vägoch föreningsavgifter, för att inte tala om underhållskostnaderna. Folkpensionärer som ovanpå detta mister större delen av eller hela bostadstillägget försätts i en ohållbar ekonomisk situation. Kvar finns då bara ett alternativ — att sälja sommarhuset, för att få råd att äta och bo. Först när större delen av försäljningssumman ätits upp, uppfyller pensionären på nytt kraven för bostadstillägg. Även de här fallen kan få ekonomiska konsekvenser för samhället. Genom att det byter den aktivitet som fritidshuset kan ge mot passivitet i en lägenhet påverkar det pensionärens hälsotillstånd med ökad risk för institutionalisering, med ökade kostnader för samhället som följd. Tyvärr tror jag inte att det förslag som ställs i motionen är en möjlig lösning på problemet. Där föreslås nämligen att samhället i någon form kunde göra en inteckning i fastigheten, motsvarande det belopp som bostadstillägget annars årligen skulle reduceras med, som sedan skulle komma kommunen resp. staten till godo vid en försäljning eller bodelning. Även om vpk har den bestämda uppfattningen att beskattningen av arv och förmögenheter bör höjas, framstår motionen i denna del som ogenomförbar. Kvar står kravet på en allmän översyn av bestämmelserna om inkomstprövningen.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu diskuterar är från många synpunkter ett intressant dokument. Det är också avslöjande för det sätt varpå de borgerliga partierna agerat då det gällt grundläggande trygghetsfrågor. När den borgerliga regeringen på hösten 1980 inledde den sociala nedrustningen riktade man ett av sina främsta angrepp mot ATP och pensionssystemet. Man motiverade den uppseendeväckande förändringen av basbeloppsberäkningarna med nödvändigheten av att spara pengar. Att de s.k. besparingarna sedan i huvudsak skulle gå ut över pensionärer, handikappade, arbetsskadade och vårdbehövande bekymrade de borgerliga mindre. Det beslut som de borgerliga med utslagsröstens hjälp drev igenom i december 1980 innebar som bekant att man i fortsättningen vid fastställandet av basbeloppet skulle bortse från ändringar av bl.a. energipriser. Det motiverade man med att effekterna av oljeprishöjningarna skulle bäras av alla grupper i samhället. Vi hade anledning påpeka att den konstruktion som den borgerliga regeringen tillyxade för beräkningen av basbeloppet i fortsättningen var så utformad att även oljeprishöjningar som blev lägre än höjningarna av andra varor skulle medföra en standardsänkning för kommande pensionärer. Man hade med andra ord lyckats konstruera ett system för basbeloppsberäkningarna som skulle ha inneburit en fortlöpande urholkning av pensionsrätten. Det berodde främst på att beräkningsgrunderna var utformade så, att de prisförändringar som fortsättningsvis skulle beräknas påverkade index med endast 90 70. Även om energipriserna inte ökade mer än övriga priser, skedde ändå en urholkning av basbeloppsindex, som redan efter fem år kom att uppgå till 4,5 26. Skulle energipriserna öka mer än konsumtionspriserna, vilket man vid beslutet 1980 också räknade med skulle ske, medförde detta en ännu snabbare urholkning av det framtida pensionsskyddet. På sikt skulle detta leda till att en genomsnittlig inkomsttagare skulle få sin kommande ATP-pension sänkt från 65 till 45 96. I vår reservation till utskottsbetänkandet hösten 1980 hade vi anledning att ingående belysa konsekvenserna av de åtgärder de borgerliga stod i begrepp att genomdriva. Men vi talade för döva öron — då liksom vid upprepade senare tillfällen. Det kunde inte tolkas på annat sätt än att det snarare var den långsiktiga urholkningen av pensionssystemet man eftersträvade än kortvariga besparingar — det vill jag säga till Karin Israelsson. Den socialdemokratiska valsegern i fjol gav oss möjlighet att få till stånd en återgång till de tidigare beräkningsgrunderna för basbeloppet. Från januari i år återknyts värdesäkringen av pensionsförmåner och andra socialförsäkringsförmåner till den allmänna prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Det innebär att de tidigare reglerna slår igenom vid beräkningen av basbeloppet för år 1984. Mot denna bakgrund och med facit i hand av bl.a. utvecklingen av oljepriserna i förhållande till andra priser borde den enda rimliga konsekvensen varit att de borgerligas manipulering med basbeloppet utgjort ett avslutat kapitel. Tyvärr är så inte fallet. Centern och folkpartiet kommer igen med krav på en återgång till de beräkningsgrunder för basbeloppet som man drev igenom 1980. Det kan inte längre vara besparingar i budgeten som föranleder de båda mittenpartierna att kräva en återgång till sina tidigare tillyxade basbeloppsberäkningar. Man får med andra ord misstanken bekräftad att det är den långsiktiga urholkningen av pensionssystemet man är ute efter. De gamla motståndarna till ATP bekänner återigen färg. Till de gamla ATP-motståndarna hör sannerligen också moderaterna. Liksom i höstas förankrar man emellertid sin reservation i ett sorts - uppskovsresonemang. Man säger sig vilja avvakta regeringens lagförslag, innan man tar slutlig ställning. Och så uppstår den något besynnerliga situation som vi hörde herr Åkerlind tala om, att man också yrkar avslag på centerns och folkpartiets motionsyrkanden. För det kan väl inte vara så att ” moderaterna kommit till insikt om att centerns och folkpartiets förslag inte ger några besparingar? Någon tveksamhet eller brist på kurage har vi ju annars inte upplevat från moderaternas sida då det gällt att attackera viktiga sociala reformer för att med s.k. besparingsmotiv väsentligt försämra dem. Herr talman! Den diskussion som förts om ATP under senare tid ger mig anledning att med kraft understryka vikten av en fortsatt vakthållning kring ATP. Genom sina attacker mot pensionssystemet har de borgerliga i hög grad medverkat till att skapa oro vad gäller pensionstryggheten för framtiden. I propagandan mot ATP har vi hört det upprepade talet om att AP-fonden kommer att ta slut och att vi inte har råd att garantera ATP-pensionärerna deras framtida pensioner. Följdverkningarna av denna propaganda har vi också upplevat — en kraftigt ökad privatisering av pensionstryggheten genom privata och dyra pensionsanordningar, som främst blir förbehållna de bättre situerade grupperna i samhället. Propagandan mot ATP har uppenbart berett marken för en omfattande ackvisition av privata pensionsförsäkringar. Tydligen föreligger också goda ekonomiska förutsättningar på detta område för egna privata pensionsförsäkringar. Det må nu vara en sak. Det allvarliga är om denna utveckling underblåses av en propaganda, som går ut på att man inte längre kan lita på ATP. Vi får senare under året anledning återkomma till de viktiga frågorna om ATP och den framtida utvecklingen med anledning av att regering och riksdag skall besluta om utgiftsuttagen för perioden 1985 t.o.m. 1989. Det finns emellertid skäl att i detta sammanhang erinra om några av de grundläggande principer som ATP är uppbyggd på. Herr talman! I dagarna för 25 år sedan, nämligen den 25 april 1958, fällde den borgerliga majoriteten i riksdagens andra kammare den socialdemokratiska regeringens förslag om en lagfäst tilläggspension. Den 1 juni ägde sedan det historiska pensionsvalet rum. Det valet blev en framgång för socialdemokratin och därmed också för pensionsfrågans lösning efter de riktlinjer vi förordade. Efter det slutliga riksdagsbeslutet 1959 trädde ATP-reformen i kraft 1960. ATP blev en av vår tids största sociala trygghetsoch rättvisereformer. Den lagfästa tilläggspensionen skall garantera en i huvudsak bevarad standard på ålderns dar. Den rätten hade före ATP endast vissa tjänstemannagrupper, främst statsoch kommunalanställda. Arbetarna och vissa andra grupper saknade den rätten och den tryggheten. ATP är uppbyggd på ett s.k. fördelningssystem. Härigenom blev det möjligt att värdesäkra pensionerna. Värdesäkringen är en av de viktigaste grundpelarna för ATP. Det är denna värdesäkring som vi på nytt har fått lov att föra en strid om med de borgerliga partierna. Den viktiga AP-fonden, som i dag omsluter över 200 miljarder kronor, tillkom för att bl.a. klara pensionsutbetalningarna även vid konjunkturnedgångar och samtidigt vara en utjämnande faktor då det gällde förskjutningarna i befolkningens ålderssammansättning. Fonden utgör således en buffert i pensionssystemet för att den skall dels motstå de påfrestningar som en konjunkturnedgång kan innebära, dels bidra till att bära de ökade kostnader som successivt höjda pensioner innebär och dels klara ökningen av antalet ATP-pensionärer.

Naturligtvis räcker ränteinkomsterna, som för 1983 kan beräknas uppgå till 22 miljarder kronor, väl till för denna finansiering.” Då det gäller höjningen av ATP-avgifterna har Krister Wickman framhållit, att det inte behövs så drastiska höjningar under återstoden av 1980-talet som riksförsäkringsverket föreslagit. Och han gjorde det tillägget, att ATP-systemet är mer motståndskraftigt än vad folk tror. Efter detta borde talet om ATP-systemets opålitlighet upphöra, i vart fall som ett försäljningsargument för privata pensionsförsäkringar. Naturligtvis är det av grundläggande betydelse att vi kan föra landet ur den ekonomiska krisen. Skulle vi inte lyckas med detta, kommer mycket av den välfärd vi byggt upp att utsättas för stora påfrestningar. Genom att få ned inflationen, få till stånd en ekonomisk tillväxt och få människor i arbete skapar vi också en säker grund för den trygghetspolitik vi byggt upp. Det är också landets pensionärer införstådda med. Deras egna organisationer har förklarat sig beredda att göra samma uppoffringar som andra grupper för att lösa den ekonomiska krisen genom att avstå från kompensation för de prisstegringar som följer av devalveringen. Härigenom har pensionärerna markerat sin vilja att medverka vid återuppbyggnaden av vårt lands ekonomi. Denna engångsåtgärd är ett viktigt bidrag för att våra ansträngningar att bekämpa krisen skall bli framgångsrika. Herr talman! På nytt har centern och moderaterna fogat en reservation till utskottsbetänkandet om pensionstillskotten vid undantagande från ATP. Och på nytt har vi fått lyssna till den märkliga argumentation som representanterna för de båda partierna för i denna fråga. Det bör noteras att folkpartiet hittills inte anslutit sig till denna vilseledande argumentation. Låt mig med några ord erinra om vad vi egentligen diskuterar. Pensionstillskotten, som infördes 1969, tillkom för att förbättra förmånerna för de pensionärsgrupper där behovet av pensionstryggheten var mest framträdande. Vid den inkomstprövning som görs för pensionstillskott beaktas endast ATP. Detta gäller även för dem som är eller varit undantagna från ATP. Bakgrunden är att de som själva valt att stå utanför ATP-systemet inte skall få en förmån som de inte skulle ha fått om de varit med i ATP. I annat fall inträder den effekten att en person som inte är med i ATP, och således inte betalar motsvarande avgift, i stället för ATP får pensionstillskott, utan att själv ha bidragit till kostnaderna. Personer med undantagande från ATP har haft minst sagt upprepade möjligheter att återkalla sitt undantagande. Vid införandet av den allmänna försäkringen 1963 fanns en övergångsbestämmelse med möjlighet till sådant återkallande. Återkallelsen påverkade inte heller den försäkrades rätt att i framtiden på nytt anmäla undantagande. När lagen om pensionstillskott trädde i kraft 1969, föreskrevs dessutom att för den som återkallat sitt undantagande med verkan från 1 januari 1963 skulle pensionstillskottets storlek inte påverkas av ett sådant undantagande. Återkallelse av undantagande har därefter varit möjlig vid upprepade tillfällen, bl.a. 1974, under hela 1976 och 1977. Centern har ett tvetydigt, för att inte säga generande, förflutet i denna fråga. Vi vet hur deras propaganda bedrevs mot ATP. På grundval av pensionskommitténs förslag föreslog sedan Karin Söder 1981 ett direkt förbud för egna företagare att ställa sig utanför ATP. Vid detta tillfälle hade jucentern haft möjlighet att föreslå att de pensionärer som stått utanför ATP och därigenom inte haft något pensionstillskott skulle ha fått det. Sådana förslag från centern när partiet var i regeringsställning har lyst med sin frånvaro. Inte ens när man sedan kom med ett pensionstillskott på 2 26 från den 1 juli 1982, för att kompensera försämringarna av pensionerna som man drivit igenom, ansåg man att de som hade undantag och som också drabbats av försämringarna borde få del av detta extra pensionstillskott. Men nu passar det att på nytt driva en osaklig propaganda i denna gamla fråga, som aldrig behövt bli någon fråga alls, om inte centern redan från början ställt sig negativt till ATP-reformen och under årens lopp fortsatt att misstänkliggöra och bekämpa den. Då det gäller änkas rätt till pensionstillskott när maken varit undantagen från ATP, är situationen delvis en annan. Jag skall inte här gå in på detaljer. Jag vill bara påpeka att pensionskommittén i ett enhälligt betänkande föreslagit generella ändringar som innebär att rätt till pensionstillskott skall tillkomma änka, oberoende av makes undantagande. Med hänvisning till att man i årets budgetproposition anmält att en proposition kommer att framläggas under 1983 på grundval av pensionskommitténs betänkande, förutsätter utskottet att frågan om pensionstillskott till änkor får sin lösning. Vad gäller vpk:s reservation om en höjning av den övre hyresgränsen inom det statskommunala bostadsbidraget har vi, när frågan tidigare behandlats, framhållit att vi i fortsättningen kommer att arbeta för att skapa utrymme för att återge de sociala förmånerna det värde de tidigare haft. I den ekonomiska situation som landet nu befinner sig i nödgas vi emellertid prioritera. Därvid har det varit nödvändigt att i första hand återställa förtroendet för pensionssystemet. Herr talman! Framför allt centern har under senare tid bedrivit en i alla avseenden osaklig och missvisande propaganda mot ATP och vårt pensionssystem. Man har anledning fråga vilken avsikten egentligen är. Vi vet att med hänsyn till de intressen partiet företräder, vad gäller vissa egenföretagares och jordbrukares inkomstförhållanden, har centerpartiet egentligen aldrig accepterat den s.k. inkomstbortfallsprincipen i vårt sociala försäkringssystem, dvs. att man skall vara garanterad en någorlunda bevarad standard på ålderns dar. Denna centerns inställning är en sak, men när man på grundval härav söker föra folk bakom ljuset med djupt missvisande och demagogiska jämförelser vad gäller det reella utfallet av den pensionstrygghet vi skapat, då finns det anledning reagera. Man jämför exempelvis pensionen för det relativa fåtal folkpensionärer som själva valt att ställa sig utanför ATP och därför ej har pensionstillskott, med dem som har den högsta ATP-pensionen. Samtidigt underlåter man att tala om att de allra flesta folkpensionärer som inte har ATP är tillförsäkrade pensionstillskott. Centern talar inte heller om att alla folkpensionärer utan sidoinkomster får fullt kommunalt bostadstilllägg och dessutom inte behöver betala skatt. Den som har högsta ATP har inget KBT och dessutom betalar han skatt. När vi diskuterade dessa frågor i decemberi fjol hade jag anledning påpeka, att ATP-pensionären med 75 000 kr. i inkomst, vilken centern flitigt använt för att exemplifiera de s.k. orättvisorna, har visserligen en bruttopension som i år överstiger folkpensionens grundbelopp med 58000 kr. Men sedan pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg lagts till folkpensionärens grundpension och ATP-pensionären betalat skatt på sin pension, kan skillnaden mellan de båda pensionärernas nettobelopp uppgå till bara ca 5000 kr., beroende på storleken av det kommunala bostadstillägget och den kommunala skatteutdebiteringen. Naturligtvis är centern medvetet om hur det i verkligheten förhåller sig, vilket inte hindrar att man fortsätter denna inte särskilt uppbyggliga trafik. Inför vårt utskottsbetänkande, som behandlades i december i fjol, hade vi tagit fram ett omfattande material om dessa faktiska förhållanden. Det borde ha gett centern ett värdefullt informationsmaterial för en upplysningsverksamhet inom de egna leden. Det är uppenbart att det behovet alltjämt kvarstår. Låt mig slå fast att socialdemokratin och den samlade arbetarrörelsen kommer att slå vakt om ATP och pensionstryggheten nu och i framtiden.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
Herr talman! Sven Aspling har beskrivit tillkomsten av ATP-systemet och jag kan förstå att han känner sig ett med det systemet. Nu ser dock verkligheten annorlunda ut än när ATP-systemet genomfördes. Det systemet byggde på helt andra förutsättningar än dagens. Det är dessa förutsättningar och inte centerns sätt att reagera som nu gör att oron inför ATP-systemet är stor, inte bara i den här kammaren utan även ute i landet. När ATP infördes hade världsmarknadspriserna på svensk export stigit under hela efterkrigstiden. Nu råder omvända förhållanden — priserna sjunker relativt sett och även importen på svenska basvaror. Jag skall citera litet grand ur riksförsäkringsverkets pressmeddelande där det står: ”Förhållandet mellan den förvärvsarbetande delen av befolkningen och den del som får ATP förändras kraftigt. 1982 går det fyra förvärvsarbetande på en ålderseller förtidspensionär inom ATP. 2 030 är förhållandet två förvärvsarbetande per ålderseller förtidspensionär inom ATP.” Vi vet också att pensionerna för 1982 beräknas kosta 27 miljarder kronor, medan avgifterna uppgår till 26,6 miljarder kronor. För första gången täcks således inte pensionsutbetalningarna av avgifterna. AP-fonderna är inte den buffert som man ibland inbillar sig att de skulle vara när det gäller utbetalningarna av ATP-pensionerna. ”Fondkapitalet består mest av obligationer, med låg ränta. Dem kan ingen leva av. 60 procent har placerats i statsoch bostadsobligationer, vilkas ”avkastning” ” till stor del finansieras av skattemedel. Om ATP inte reformeras måste avgifterna höjas, troligen med det dubbla till år 2000.” Det senare har jag hämtat ur en artikel i Dagens Nyheter den 3 mars 1982. Därefter återgår jag till vad riksförsäkringsverket skriver. De skriver att det naturligtvis finns förutsättningar för att ATP-systemet skall lyckas i sin nuvarande utformning, men det kräver något helt annat än den situation som Sverige i dag befinner sig i. Det krävs att man åstadkommer en ekonomisk tillväxt, utrikesbalansen måste återställas, budgetunderskottet måste minskas kraftigt och inflationen måste begränsas. Det är alltså stora ingrepp som fordras för att ATP-systemet skall behålla den värdesäkring som det var menat att det skulle göra. Det är den verkligheten som talar emot ATP-systemet i dag. Det är inte centerns sätt att agera. Även inom de egna kretsarna har man insett detta och man skriver i en artikel i LO-tidningen nr 50-52, 1982, om det här förhållandet. Den sociala nedrustning som Sven Aspling med förkärlek håller sig till när han betraktar de borgerliga regeringsåren är inte en nedrustning utan det är ett sätt att slå vakt om de förmåner som vi tycker är viktiga att vi får behålla i vårt land. Sverige är dock det land som har den allra högsta standarden i världen. Jag tror inte att vi på något sätt kommer att uppleva någon krissituation med de små ingrepp som hittills har gjorts i det system vi har tillförsäkrat oss under tider av ständig tillväxt. De vallöften som socialdemokraterna kom med under hösten och som gav dem en maktposition i regeringsställning har blivit kostsamma. De var nog dyrare än vad man hade räknat med. Jag antar att man även i den regering som i dag sitter har problem med att få budgeten att se något så när hyfsad ut. Jag antar att man också kommer att titta på de besparingar som den borgerliga regeringen har föreslagit tidigare. Ett sådant förslag var ju att man för KBT inte skulle få statsbidrag för mer än 80 20. Detta kritiserades starkt när det genomfördes, men socialdemokraterna har inte rivit upp den besparingen.

Herr talman! Sven Aspling säger att den besynnerliga situationen har uppstått, att moderaterna yrkar avslag på centerns och folkpartiets motioner när det gäller att på nytt ändra principbeslutet om basbeloppsberäkningen. Men det är inte ett dugg besynnerligt! Vi har ju hela tiden sagt — i höstas lika väl som nu — att vi vill ta ställning till en förändring när vi har ett lagförslag att ta ställning till. Vi hade inget lagförslag i höstas, och vi har inget lagförslag nu. Vi tog ställning i höstas mot den då liggande propositionen, och vi tar ställning nu mot ett principbeslut om en ändring tillbaka — båda gångerna med motiveringen att vi inte har något lagförslag att ta ställning till. Detta är inte ett dugg besynnerligt. Sven Aspling varnar för att underblåsa propaganda som går ut på att ATP-systemet inte är att lita på. Jag håller med om det. Vi moderater skall i varje fall inte följa det dåliga exempel som en del motståndare nedlät sig till före 1982 års val, att skapa oro genom demonstrationer och skärrade uttalanden om hur illa det skulle gå för pensionärerna. Detta dåliga exempel skall vi inte följa. Vi skall tala om vad som händer. Sven Aspling har sagt att av räntorna i ATP-fonden tar man 4 miljarder 1983 och 6 miljarder 1984, och det är väl riktigt. Men vad händer i framtiden? Det kan man fråga sig. Vi skall inte skapa oro, men det räcker med att se på vilka framtida avgifter som riksförsäkringsverket har räknat fram för att man skall börja fundera över hur det kommer att gå i framtiden. Den frågan måste viställa oss, och vi måste vara beredda på de åtgärder som måste vidtas för att säkra och skydda ATP-systemet.

Herr talman! När jag lyssnar på Karin Israelsson finner jag att hon representerar någonting som är mycket karakteristiskt för centerpartiets sätt att debattera och agera i pensionsfrågorna. Det är ett misstänkliggörande jag upplever. Vi hörde det alldeles nyss. Jag använde litet tid för att mot bakgrunden av den diskussion som har förts om ATP belysa det faktiska läget, bl.a. genom att citera direktören för AP-fonderna, Krister Wickman. Jag skulle kunna gå vidare. Styrelserna för de tre AP-fonderna har för någon tid sedan till socialdepartementet gett remissvar på riksförsäkringsverkets utredning beträffande avgifterna — och i styrelserna finns ju centerpartister, Karin Israelsson. De enhälliga styrelserna säger följande: ”Även om man använder de pessimistiska antaganden rörande reallöner och realränta som riksförsäkringsverket valt att arbeta med i sitt huvudalternativ, skulle någon dramatisk försämring inte inträda i ATP-systemets status, om avgiftshöjningen begränsades till en halv procent per år. Utgår man i stället från vad som framstår som fullt realistiska men mindre pessimistiska antaganden — framför allt gäller detta realräntan på fondens nyplaceringar — förstärks skälen för en försiktigare upptrappning av avgifterna än den som riksförsäkringsverket föreslagit.” Jag citerade tidigare vad Krister Wickman sade. ATP-systemet är mycket mer motståndskraftigt än vad folk tror. Men nog har centern medverkat till att få folk att tro motsatsen. Jag skulle också, herr talman, vilja ta upp några andra ting, som i varje fall förekommer ute på fältet. Jag såg häromdagen ett TT-tal av centerns partiordförande som är ett annat exempel på missvisande uppgifter. Han säger: Den med full ATP får genom socialdemokraternas vallöften över 9 000 kr. att lägga till sin pension på 86 330 kr., medan undantagspensionärerna, de ca 20 000 som saknar alla tillägg och som bara har folkpensionen, endast får ett påslag på 1805 kr. på sina 16 910 kr. per år. Om detta är att säga två saker. För det första är det viktigt att komma ihåg och att upplysa om att det tidigare undantagandet endast påverkar rätten till pensionstillskott men inte rätten till kommunalt bostadstillägg. För det andra är det viktigt att påpeka att det som partiordförande Fälldin här har pekat på helt enkelt är en naturlig konsekvens av värdesäkringen. Det har med värdesäkringen att göra. Observera! Varje krona är lika värdesäkrad. Det är alltså fråga om en automatik, som just är grundad på att pensionerna är värdesäkrade. Själva automatiken har inte centern föreslagit någon ändring av. I sex år satt man i regeringskansliet och räknade upp pensionerna precis på samma sätt, dvs. på grundval av basbeloppsföränd ringarna. Vad ni sedan i sak åstadkom var bara försämringar för pensionärerna. Om nu centern anser att de skillnader i inkomst som finns under den förvärvsaktiva delen av livet skall tas bort i och med att man blir pensionär, vilken nivå anser då centern att pensionärerna skall leva på i fortsättningen? Hur skall detta ordnas? Och hur länge tänker ni fortsätta med denna trafik? Vad är avsikten? Är ni helt enkelt ute efter att riva upp ATP-systemet? Det är den frågan vi har ställt, och det finns motiv för att göra det. Får jag sedan säga — eftersom Allan Åkerlind har varit inne på det i några sammanhang — att pensionstillskotten inte utgör någon allmän låginkomstutfyllnad. De tillkom för att förbättra situationen för de pensionärer som på grund av avsaknaden av löneinkomster eller låga sådana saknade ATP eller hade en låg ATP. Låt mig också gärna tillägga att man i pensionskommittén var enig om att undantagandet skulle slopas. Även i fråga om dem som hade begärt undantagande från ATP förelåg i stort enighet om att ingen ändring av bestämmelserna skulle ske. Det gällde såväl moderaterna som folkpartiets representant. Centerns representant hade ett i hög grad dämpat förslag om ett halvt pensionstillskott — det var allt. Och i sex år hade ni haft möjligheter att ändra detta. Ni gjorde det inte. Herr talman! Jag vill bara tillägga att det är viktigt med en vakthållning kring pensionstryggheten. Det har varit motivet för att jag denna kväll ingående har redovisat de fakta som föreligger både vad gäller ATP och vad gäller folkpensionerna.
Herr talman! Jag instämmer i det Sven Aspling sade i den avslutande meningen, att vakthållningen kring pensionstryggheten är viktig. Den är synnerligen viktig i dag. Men om man verkligen vill slå vakt om pensionssystemet — och jag tror att den enigheten finns — får man inte förneka verkligheten. Krister Wickman påstår att man med 0,5 96 avgiftshöjning per år kan se till att fonden har möjligheter att ge avkastning. 0,5 90 låter mycket litet, men med en höjning år efter år med 0,5 26 är man snart uppe i ett mycket högt avgiftsuttag. Finns det då reella möjligheter att klara det avgiftsuttaget? Det här är en verklighet som är nog så bister. Att jag pekar på detta är inte för att skrämma någon, utan jag tycker det är en beskrivning av hur situationen verkligen är. Det visar på nödvändigheten av att man ser över systemet för att rädda så mycket som möjligt av det. Centerpartiet hade en annan uppfattning i ATP-frågan. Vi ställde oss bakom förslaget när det vann gehör i riksdagen. De som skulle ha straffats för att centerpartiet hade en annan uppfattning är de som nu inte får sina pensionstillskott, därför att de begärt undantagande från ATP-systemet. I vår reservation har vi framfört att vi tycker det är ett rättvisekrav att de felaktigheter som skett när det gäller dem som har begärt undantagande från ATP skall tillrättaläggas. Det gäller inte stora grupper av människor, men de som drabbas av detta, drabbas verkligen hårt. Sedan vill jag säga att sanningen är, att den som har en hög pension också har fått en stor höjning. Den 1 januari 1983 fick en ogift ålderspensionär med maximal ATP en höjning med 9 215 kr., medan en ogift ålderspensionär med låg eller ingen ATP fick 2698 kr. Så blev det i verkligheten med den solidaritet man talar om. Vi är kritiska mot att man fördelar små ekonomiska resurser på detta sätt. Sven Aspling sade att pensionärerna — åtminstone de som fått tala med socialdemokraterna, dvs. PRO -— har ställt sig solidariska till att vara med att bära de bördor på det ekonomiska planet som vi i Sverige är tvingade att bära. Jag tror att det är viktigt att man tar kontakt också med andra pensionärsgrupper och att man över huvud taget går samman för att lösa dessa stora problem. Här behövs en solidaritet grupper emellan för att förbättra svensk ekonomis framtid och på det viset också skydda pensionssystemet för framtiden.

Herr talman! Något som ytterligare är karakteristiskt för centerns talesmän är tekniken, taktiken, att ställa grupp mot grupp. Här har vi hört Karin Israelsson försöka ställa LO mot oss. Jag kan försäkra Karin Israelsson att enigheten om vakthållningen kring de grundläggande principerna beträffande ATP är fullständig. LO och socialdemokraterna stred tillsammans för vår tids största rättviseoch trygghetsreform. Vi kommer att göra det också i fortsättningen. Får jag sedan bara göra ännu ett par påpekanden. Jag redovisade vad Thorbjörn Fälldin hade anfört i ett TT-tal, och jag redovisade hur det verkligen förhöll sig. Det hindrade inte Karin Israelsson från att gå upp här och i kammaren styckevis upprepa detta, som jag visat, högst missvisande TT-tal. Jag får väl be Karin Israelsson att läsa protokollet, så hon får se vad det var fråga om — att det är en konsekvens av värdesäkringen. Ni räknade upp pensionerna precis på samma sätt. Varför kan ni inte någon gång föra en uppriktig, hederlig informationsverksamhet i pensionsfrågan och tala om hur det förhåller sig: att ATP-pensionären med den höga pensionen betalar skatt på den? När han sedan visar upp vad nettot blir, framgår det att skillnaderna icke är så där dramatiska som centern försöker göra gällande. Det är viktigt att man i politisk verksamhet medverkar till att fakta blir redovisade. Det undviker centern när man för denna propaganda om pensionerna. Jag skall stanna där, herr talman!